Herr talman, och kära värmlänningar som utgör majoriteten av åhörarna i denna kammare just nu! När regeringen i mars månad presenterade sitt förslag till ny regionalpolitik var det många av oss i Värmland som undrade vad som hade hänt. Helt plötsligt och utan någon som helst förklaring skulle Årjäng, Sunne och Säffle gå miste om regionalpolitiskt stöd genom att stödområdesindelningen skulle ändras. Samma öde drabbade Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål i Dalsland. Lyckligtvis har arbetsmarknadsutskottet ändrat regeringens förslag och bl.a. tillstyrkt mina och Elver Jonssons motioner om att dessa orter i Dalsland och Värmland också fortsättningsvis skall ingå i stödområdessystemet. Det var ju också märkligt av regeringen att göra ändringar i stödområdesindelningen utan att på minsta sätt belysa konsekvenserna av förändringarna. De berörda kommunerna har också på ett mycket övertygande sätt kunnat visa på det orimliga i regeringens förslag. Värmland kommer också att få glädje av den genom majoriteten i utskottet föreslagna höjningen av länsanslagen. Jag förutsätter att alla på Värmlandsbänken kommer att stödja det förslaget. Det finns dock en kommun i Värmland som i dag har en verkligt besvärlig situation och som måste uppmärksammas, och det är Kristinehamn. Kristinehamns kommun ingick inte enligt regeringens förslag i något stödområde, och inte heller var kommunen tillfälligt inplacerad. Det senare gällde dock grannkommunerna Storfors, Karlskoga och Degerfors. Enligt debatten i dag har Rune Molin insett att det är viktigt att man tar hänsyn till att det för Kristinehamns utveckling är av avgörande betydelse att den sammanhängande ekonomisk-geografiska regionen Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors och Storfors behandlas som en enhet vad gäller inplacering itillfälligt stödområde. Det är viktigt även utan den katastrof som Saabs nedläggning innebär. För Kristinehamns del är det också av avgörande betydelse att man får möjlighet till att utvecklas som stödjepunkt i östra Värmland och att medvetna satsningar då görs för utvecklingen av tjänstesektorn och för tillskapande av fler och mer kvalificerade arbeten för kvinnor. När det gäller tjänstesektorn i Kristinehamn handlar myndigheterna godtyckligt, och service flyttas från Kristinehamn till Karlstad undan för undan. Under våren har ett antal negativa beslut fattats. Posten har beslutat att dra in två postkontor, och dessutom har man försämrat servicen med tömning av postlådor. Tullen hotar dra in sin verksamhet, och trafiksäkerhetsverket har beslutat att centralisera proven för körkort för tunga fordon till Karlstad, fastän Kristinehamn är den kommun i länet som har de flesta proven. När det gäller flyttningen av körkortsproven för buss och lastbil är beslutet överklagat till regeringen. Här bör regeringen ta sitt ansvar ur regionalpolitisk synpunkt; det är faktiskt hög tid att sluta pungslå Kristinehamn på sysselsättningstillfällen. Mellan kommunerna Kristinehamn, Karlskoga, Degerfos och Storfors sker en betydande arbetspendling. Storfors kommun säger sig vara lika beroende av utvecklingen i Kristinehamn som i den egna kommunen. På samma sätt är de övriga tre kommunerna i hög grad avhängiga av varandra för att få en större och mer differentierad arbetsmarknad. Totalt pendlar, enligt FOB-85, 3 175 personer mellan de fyra orterna. Antalet är ännu större i dag, och satt i relation till befolkningssiffrorna är andelen hushåll som för sin försörjning är beroende av den gemensamma arbetsmarknaden stor. Karlskoga, Degerfors, Storfors och Kristinehamns kommuner utgör en gemensam arbetsmarknad och bör följaktligen inplaceras i samma stödområde. Kristinehamn har i dag mycket svårt att hävda sig i konkurrensen från Karlstadsregionen i väster. Om nu grannkommunerna i norr och öster i motsats till Kristinehamn tillfälligt skulle inplaceras i stödområde skulle kommunen komma att få svår konkurrens även därifrån, för stor risk finns att Kristinehamnsföretagen skulle välja att förlägga sin eventuella expansion till dessa orter. Det har talats mycket under våren om strukturomvandlingen i Kristinehamn. Det förtjänar att upprepas. Under det senaste året har 480 arbetstillfällen försvunnit vid KaMeWa, Teli, Björneborg, Saab-Scania, Fundo och Scan Borst. Dessutom pågår en omstrukturering av den psykiatriska vården vid Mariebergsklinikerna, vilket förväntas medföra att 400 arbetstillfällen, främst för kvinnorna, försvinner. I dagarna offentliggjordes att Saab Automobil AB kommer att avveckla sin Kristinehamnsfabrik inom ett år. Varslet av de 349 antällda läggs i dag. För Kristinehamns kommun innebär denna nedläggning dessutom att kommunen mister en hyresgäst i en kommunägd farbriksbyggnad på 35 000 m? med en årshyra på ca 12 milj.kr. plus moms. Ett friställande av dessa lokaler med åtföljande svårigheter att finna ny hyresgäst till en sådan yta kommer att leda till att kommunen tvingas täcka bolagets förluster. Denna situation är speciellt olycklig eftersom Kristinehamn har landets näst högsta totala kommunalskatt. Den svaga arbetsmarknaden i Kristinehamn bekräftas av befolkningsutvecklingen. Under årets 21 första veckor har två kommuner i Värmland minskat sin befolkning, Torsby med 7 invånare och Kristinehamn med hela 68. Under den senaste 10-årsperioden har befolkningen i kommunen minskat med 1 100 personer. Kristinehamn har som sagt landets näst högsta totala kommunalskatt. Orsaken till detta förklaras till stor del av befolkningsminskningen och det härigenom minskande skatteunderlaget, samtidigt som man försöker att upprätthålla den kommunala servicenivån. Erfarenheten från olika håll visar att en hög kommunalskatt är ett hinder för nyetableringar. Herr talman! Det är alltså av synnerligen stor vikt att statsrådet Molin uttalade sig vara medveten om Kristinehamns besvärliga situtation och att man från regeringens sida ämnar placera kommunen i tillfälligt stödområde.

Herr talman! Även jag vill uttrycka min glädje över att arbetsmarknadsutskottet har ändrat på propositionen när det gäller stödområdesindelningen i Värmland. Stödområden föredrar vi i centern kalla för resursområden, därför att det naturligtvis finns stora resurser som är användbara i utvecklingen av vårt land i dessa regioner. Vi har fått beskedet i dag att Kristinehamn kommer att fortsätta att vara ett tillfälligt stödområde, liksom det har varit tidigare. Det beskedet förbättrar situationen för kommunen nu när man är i ett mycket utsatt läge. Det kommer dock, herr talman, bli tillräckligt svårt ändå. Det varsel som har lagts ut på 350 arbetsplatser visar bara att det kommer att pågå strukturomvandlingar i Värmland. Det kommer säkert att bli fler i den vägen beroende på att det nu i första hand är bilindustrin som kommer att minska produktionen. Även andra tunga näringar kommer att påverkas. Flera talare före mig har berört frågan om resursområden i Värmland. Jag tänker, herr talman, därför inte vidare ägna mig åt det. Jag skulle i stället ta upp några andra frågor. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 13, kulturutskottets yttrande nr 7 och i propositionen anges att man fortsättningsvis skall kunna använda länsanslagen för regionala kultursatsningar. Centerns representanter i kulturutskottet har ställt sig bakom detta. Även representanter i arbetsmarknadsutskottet har motionerat i denna fråga. Vi är alltså helt eniga om vikten av att man använder länsanslagen på detta sätt.

Vi är sannolikt rätt många i riksdagen som sitter i olika länsstyrelser. Det är väldigt många som arbetar med regionala kulturfrågor på institutioner, som folkbildare osv. som upplever vardagen något annorlunda än vad vi gör i riksdagen i stort. Länsanslaget skulle kunna användas på många olika områden. Det har varit väldigt svårt att göra prioriteringar. Vad vi påpekar i väckta motioner och också i en avvikande mening i samband med kulturutskottets yttrande är att det inte kommer att bli lättare att göra avsedda prioriteringar om inte avsevärt mycket pengar tillskjuts. Vi i centern kommer med intresse att följa de prioriteringar som sker i länsstyrelserna så långt det är möjligt för att se vilka regionala kultursatsningar som görs med hjälp av länsanslagen. Jag lovar att det inte kommer att saknas projekt att satsa på! Med centerns förslag till ökade länsanslag — och detta har tidigare påpekats — skulle det naturligtvis vara enklare att tillgodose de behov som finns. De som är intresserade av att möjliggöra ökade regionala kultursatsningar har nu vid den kommande omröstningen en chans att stödja de reservationer där större anslag till länen begärs. Vidare noterar jag att övriga partier ställer sig bakom beskrivningen av vår negativa kulturhållning. Vi kommer alltså att följa även dessa ledamöters handlande när det är dags för de dagliga avgörande frågorna. Sedan skulle jag, herr talman, vilja uppehålla mig något vid utbildningen. Tidigare i våras diskuterades ju utbildningspolitiken här i riksdagen, och så sent som i fredags diskuterades forskningen. Jag beklagar att vi i centern inte har lyckats få en majoritet i riksdagen att stödja vårt förslag om satsningar på exempelvis högskolan i Karlstad, så att denna kan utvecklas med fasta forskningsresurser och i en snabbare takt än som nu blir möjligt i och med riksdagens beslut. Redan tidigare har ju en ganska stor del av länsanslagen satsats på att ge högskolan möjlighet att inom ramen för Karlstadsmodellen utveckla forskningen, och här blir det alltså en fortsättning. Men för att få en bra utveckling beträffande Karlstadsmodellen kommer det att krävas ytterligare resurser. Detta hänger samman med att det tidigare var bankmedel som användes i detta syfte. Såvitt jag förstår kommer de anslagen inte att förnyas. Således kommer det, som sagt, att krävas att större resurser kan tas från länsanslagen även i det avseendet. I motion 1989/90:A436 utvecklar vi vår syn på de regionalpolitiska satsningar som borde göras när det gäller Värmland. Det gäller då olika områden, såsom turismen, kulturen som regional utvecklingsfaktor och — naturligtvis — utbildningen. Dessutom gäller det forskningen, icke minst på jordbrukets område. Vi konstaterar att värmländskt jordbruk och markanvändningen i Värmland torde vara väl lämpade för en utökad forskning. I Värmland finns det ju såväl skogsbygder som slättbygder. I det fallet torde Värmland utgöra ett Sverige i miniatyr. De framsteg som skulle kunna göras genom den här forskningen torde kunna ha sin motsvarighet i andra delar av landet. I motion 1989/90:A474 tar vi upp frågan om ett utvecklingsprogram för Bergslagen. Det bygger på en helhetssyn. Den 1 juli avvecklas Bergslagsdelegationen. Man har beslutat att kommunerna i samverkan skall överta ansvaret för en hel del av de projekt som har tagits fram. Man kommer att arbeta under namnet Bergslaget. Det är mycket viktigt att kommunerna i fråga om detta samarbete får ett ökat stöd. Det gäller ju att kunna fullfölja alla de värdefulla projekt som har möjliggjorts genom Bergslagsdelegationen och som ingalunda är slutförda ännu. Många av projekten är till karaktären enbart initierande projekt — de är alltså till för att påbörja en utveckling i en viss riktning. Således är det mycket viktigt för Bergslagskommunerna . att arbetet kan fortsätta. I det sammanhanget vill jag påpeka att det för oss är naturligt att samtliga Bergslagskommuner tillhör resursområden. Nu görs vissa undantag. Av betänkandet framgår att det finns en mängd reservationer som gäller de olika kommunerna. Riksdagen har alltså alla möjligheter att medverka till att Bergslagskommunerna kommer med här och får stöd. Vi i centern har lagt ned mycket arbete på att samordna insatserna till förmån för Bergslagen när det gäller de 25 kommunerna och de 7 länen, och vi kommer även fortsättningsvis att ha samma strävan. Till slut, herr talman, något om studiecirkelverksamheten. I motion 1989/90:A53 framhåller vi i centern att tilläggsbidrag för närvarande kan utgå inom stödområdena A, B och C för studiecirkelverksamhet om det inte samtidigt är fråga om en g-ort, dvs. en gymnasieort. Men många kommuner är mycket stora. Vi tycker dock inte att det faktum att det handlar om en gymnasieort skall påverka tilläggsbidraget. Skälen är flera. För det första kan det för många vara långt till denna ort. Dessutom påverkas inte studiecirkeldeltagarna nämnvärt. För det andra är studiecirklarna ett verksamt instrument när det gäller landsbygdens utveckling och de olika utvecklingsgrupper som finns ute i kommunerna. För dem spelar det ingen roll att en ort är en s.k. gymnasieort. De arbetar under helt andra premisser. På s. 123 i betänkandet säger utskottet att en översyn skall göras i detta sammanhang. Jag hoppas, herr talman, att man i samband med den översynen tar till sig det som vi framför i vår motion och också argumenten för att detta i framtiden icke skall vara kopplat till gymnasieorterna.

Herr talman! Under hela 80-talet har man i Värmland genom olika propåer sökt belysa länets sårbara läge näringsmässigt och när det gäller arbetsmarknaden. Tyvärr är det nödvändigt att konstatera att utfallet av alla uppvaktningar, petitioner, riksdagsförslag och debattinlägg inte har utmynnat i vad länet skulle ha behövt eller vad som hade varit önskvärt. Jag kan inte göra någon annan tolkning än den att man inom centralbyråkratin i Stockholm eller bland kanslihusets personal inte tar länets situation på allvar. Under hela 80-talet försökte vi i vänsterpartiet i olika sammanhang att göra bl.a. riksdagen uppmärksam på länets sårbara situation. Vi har lagt fram en rad förslag som, om de förverkligades, både kortsiktigt och långsiktigt skulle kunna utgöra en gedigen bas för en utveckling av länet. Det handlar om långtgående förslag på olika områden, och naturligtvis skulle åtgärderna kosta en del. Men på sikt skulle kanske vinsten, mot bakgrund av länets situation i dag, bli mycket större än den kostnad som man tillfälligt får. Vidare har vi lagt fram långtgående förslag på infrastrukturens område och på kommunikationsområdet. Vi vill att järnvägen skall kunna utgöra en viktig bas för länets trafiksystem. Då är det fel av riksdagen att inte uttala sig om trafiken mellan Stockholm och Oslo — en järnvägssträckning genom Värmland som är en livsnerv för länet. Vi har också lagt fram välgrundade förslag inriktade på framtiden när det gäller vuxenutbildning, högskola och forskning. Det handlar alltså om strategiska insatser för länet. Men det största sveket från andra partiers sida gäller nog högskolan och den forskningsverksamhet som vi har föreslagit i fråga om högskolan i Karlstad — detta sagt med utgångspunkt i de deklarationer som gjordes i valrörelsen 1988. Där, herr talman, paraderade företrädare för folkpartiet och moderaterna, för socialdemokraterna och centern på rad och sade att visst skall det bli fasta forskningsresurser vid högskolan i Karlstad. Det sade vi också från vänsterpartiets sida. Vi insåg att om vi inte går in nu och demokratiskt styr forskningsverksamheten och lyfter in den i ett nationellt perspektiv, finns risk för att den kommer att vila på lösan grund framöver. I fredags debatterades forskningspolitiken här i riksdagen. I lördags fattades beslut. Jag noterade då att varken folkpartiet eller moderaterna — jag hade inte förväntat mig det av socialdemokraterna — ställde upp på att bygga ut forskningsverksamheten vid högskolan i Karlstad på ett sådant sätt att vi kunde få en forskning värd namnet. Men detta är inte viktigt enbart för forskningens inre verksamhet. Detta är viktigt som en regionalpolitisk insats. Att forskningsverksamhet och högre utbildning utgör drivkrafter i samhället finns det stöd för i en lång rad utredningar. Bl.a. långtidsutredningen tar upp det på ett mycket ingående sätt. Det här är kanske ett exempel på dilemmat med regionalpolitik, att det är just piruetter för hemmapublik, sedan blir det möjligen ett och annat valssteg här i riksdagen. Detta problem kan man vända och vrida på och säga att varje riksdagsledamot naturligtvis skall ha rätt att följa sina egna ståndpunkter, att det är i stor sett personliga val till denna riksdag och att partiorganisationsstrukturen inte ens har stöd i grundlagen. Det går att kränga sig ur den här situationen. Men jag tror inte att de värmländska väljarna bryr sig så mycket om huruvida just detta fall står i grundlagen eller inte. Vi har från vänsterpartiets sida begärt ett samlat åtgärdsprogram grundat bl.a. på den tidigare Värmlandsdelegationens arbete. Man skulle kanske kunna bygga upp politisk enighet på vissa punkter för att föra fram detta krav med kraft i Stockholm, till regeringen och andra centrala myndigheter. Vi har föreslagit regeringen att ytterligare decentralisering av statlig verksamhet skulle komma Värmland till godo. Jag skulle naturligtvis kunna ge ytterligare exempel på de förslag som skulle ha inneburit en större beredskap inför den situation med ökande arbetslöshet som vi nu ser stå för länets dörr. Den ökande arbetslöshet som vi realt ser för Värmlands del handlar om ett antal hundra jobb. Dem skakar vi inte fram ur rockärmen. Det är inte heller gjort på kort sikt att lösa den arbetslöshetssituationen. Bara under de senaste veckorna har vi nåtts av bud som innebär att arbetslösheten i länet kommer att öka med mer än 10 96. Jag tänker på de 350 som kommer att mista jobbet på SAAB i Kristinehamn och på att 40 jobb kommer att för svinna på Billerud i Säffle. Hur kommer framtiden att te sig för de anställda på Fundi i Kristinehamn och för all del i Charlottenberg också, för kvinnorna på TVAB eller för kvinnorna som mister jobbet vid Scanborst? Vi vet inte i dag hur den situationen skall lösas. Den är oroande, och vi i vänsterpartiet kan inte se annat än att i stort sett hela Värmland borde placeras inom stödområdet, och det permanent. Det är bra att kommuner som Sunne, Säffle och Årjäng genom utskottets försorg nu får del av stödområdets insatser. Det är däremot inte helt tillfredsställande att inte Storfors och Kristinehamn permanent placeras inom stödområdet. Det är i och för sig bra att det görs en tillfällig inlyftning, men vi tror inte att detta räcker. Det går inte mot bakgrund av de stora problem som vi står inför inom de värmländska kommunerna och inom länet. Problemen är av den karaktären att det krävs långsiktiga insatser. Om Kristinehamn och Storfors finge ingå permanent i stödområdet, skulle utsikterna till en långsiktigt ökande samverkan inom länet kraftigt kunna ökas. Vi tror att den tiden är förbi då kommunerna hade råd att konkurrera med varandra och ragga företag som ena liberos på en fotbollsplan. Det går inte. Det måste bli en ökad samverkan i länet inför 1990-talet. Det är naturligtvis inte bara staten som måste ta sitt ansvar för länets utveckling. I det läge länet befinner sig i vore det naturligt om en ökande del av de vinster som genereras inom vissa svenskägda och utlandsägda storföretag i länet kunde komma länet till del. Vi har därför lagt fram förslag om regionala löntagarfonder. Det förslaget har allra högsta aktualitet i dag. Jag skulle gärna se att Värmlands län vore det län som finge pröva en sådan metod, en utveckling med demokratiskt styrda regionala fonder uppbyggda ungefär på samma sätt som löntagarfonderna. Det finns anledning till en viss oro när det gäller företagsutvecklingen i länet. De stora företagen har ingen utalad strategi för länet, utan vi ser allt som oftast större fusioner och ett ökat antal utlandsköp. Detta är något som borde mana till eftertanke. Det finns regioner även ute i Europa som har samma strukturella problem som vårt län. Herr talman! Om jag inte gjorde det tidigare, vill jag yrka bifall till reservationerna 119 och 121 till detta betänkande. De bidrar på sitt sätt, om än begränsat, till en möjlig utveckling av Värmlands län, genom att vi föreslår att Storfors och Kristinehamn lyfts in i stödområdet.

Herr talman! Björn Samuelson är stor i orden och vill vara solodansör som vanligt. Han vill också placera in Storfors och Kristinehamn i permanent stödområde, trots att kommunerna själva inte vill det. En enig kommunstyrelse i Kristinehamn har förklarat att man tillfälligt vill vara i sstödområdet. Man menade att när man jämför sig med andra kommuner i landet är det fullständigt övermaga att begära att Kristinehamn, som har ett bra läge, skulle behöva placeras stadigvarande i ett stödområde. Skall inte kommunerna och kommunstyrelserna i de olika länen, Björn Samuelson, kunna få ha självbestämmande över sin egen situation? Vi kunde också nyligen i en tidning hemma, eller om det t.o.m. var i båda länstidningarna, läsa att Björn Samuelson skrävlat ganska högt om att folkpartiet och moderaterna var cyniska. Då handlade det om trafikutskottet och en speciell reservation som gällde NKIJ-banan. Döm om min häpnad när jag efter någon dag upptäckte att Björn Samuelson själv röstat för denna cyniska reservation. Det var mycket märkligt. Jag vill gärna återkomma till frågan om högskolan i Karlstad. Folkpartiet stöder fortfarande en utveckling mot att högskolan i Karlstad skall bli ett universitet. Vi menar också att det är viktigt att styrelsen får ansvaret för hela verksamheten och att man får möjlighet till en kvalitativ forskning inom högskolan i Karlstad. Vi anser också att forskningsrådsnämnderna skall ha en särskild delegation med vetenskaplig kompetens som fördelar anslagen mellan högskolorna och ändrar på förhållandet att högskolan i Karlstad skulle vara något slags filial.

Herr talman! Solodans, säger Isa Halvarsson, den som på senare tid har dansat solo i Värmland när det gäller regionalpolitik är väl Isa Halvarsson, som har talat om att det är folkpartiet som står bakom den eminenta regionalpolitik som riksdagen nu kommer att fatta beslut om. Men vad hon noga, och även solo, förtiger är naturligtvis att folkpartiet genom att schabbla här iriksdagen för några dagar sedan fördärvade möjligheterna att öka anslagen till länstrafikanläggningar. Vad hon heller inte talar om är att folkpartiet, trots dyra och fina försäkringar t.ex. när det gäller forskningen vid högskolan i Karlstad inte förmådde gå ända fram när det gällde årets forskningspolitiska proposition. Den cynism som jag tycker att det fanns vissa korn av i agerandet när det gällde NKIJ-banan var att folkpartiet i Värmland faktiskt förespeglade de värmländska väljarna att folkpartiet var berett att löpa linan ut — om man nu kan säga det när det är fråga om en järnväg — när det gällde NKIJ-banan, vilket ni inte gjorde. Sedan är det en annan sak att om jag skall välja mellan pest och kolera väljer jag det som i alla fall går att bota. Reservationen från folkpartiet och moderaterna gick ändå längre än majoritetsskrivningen i trafikutskottets betänkande. Men skillnaden består i hur vi har agerat från början; det är på det det beror om ens agerande skall kunna kallas rakryggat eller inte. Isa Halvarsson har när hon har gått ut i stora debattartiklar förtigit att folkpartiet mycket aktivt har medverkat till stora bensinskattehöjningar både tidigare och framöver i det glesbygdslän som Värmland är. Jag tycker att man skall säga sanningen, och man skall säga hela sanningen.
Herr talman! Bensinskattehöjningarna har vi på intet sätt förtigit. Om nu Björn Samuelson har läst min artikel om regionalpolitiken och vår syn på den borde han också ha läst de artiklar som jag tidigare har skrivit och där jag mycket kraftfullt har försvarat skatteuppgörelsen, som från regionalpolitisk synpunkt är mycket bra. Den är någonting som vi verkligen står för. Folkpartiet agerade på intet sätt cyniskt när det gällde NKIJ-banan. De borgerliga riksdagsledamöterna från Värmland försökte på alla sätt att påverka trafikutskottets ledamöter. Vi medverkade till att företrädare för dessa intressen fick komma och lägga fram sina synpunkter för trafikutskottet. Det gjorde också att vi fick till stånd reservationen, som är en mycket stark påtryckning på banverket att verkligen satsa på NKIJ-banan, som jag tycker är viktig och som många av oss i Värmland tycker är viktig.

Herr talman! Isa Halvarsson sade att skatteuppgörelsen skulle vara bra för Värmland och glesbygden. Ja, vi får väl i valrörelsen 1991 se vad glesbygdens kvinnor, som många gånger inte har en möjlighet till heltidsarbete, tycker om dess effekter. Vi får väl se vad de som tvingas resa långa vägar för att få sin inkomst, de som har långt till sina arbetsplatser, tycker om den. Jag tror inte att de grupperna direkt tillhör vinnarna på skatteuppgörelsen.

Herr talman! Jag kommer att fatta mig mycket kort, och det kan jag göra på grund av det glädjande besked som industriministern lämnade i sitt anförande här i kammaren på förmiddagen. Jag syftar på att han, som tidigare talare har nämnt, tillkännagav att Kristinehamn tillfälligt kommer att placeras i stödområde. Det är just vad de socialdemokratiska ledamöterna från Värmland har krävt i en motion. Jag vill tacka för att vi i dag fick det beskedet, som betyder mycket för oss. Det betyder särskilt mycket på grund av att vi i fredags fick ett mycket dystert besked — det har också nämnts av de tidigare talarna — nämligen att SAAB lägger ner sin tillverkning i Kristinehamn. Jag har lyft fram de här frågorna, som gäller den negativa utvecklingen i Kristineham, i en interpellationsdebatt i april. Jag tänker inte upprepa vad jag då sade. Jag vill däremot gärna citera vad industriministern sade, nämligen: ”Om utvecklingen i Kristinehamn går åt det hållet -——-som redovisas i interpellationen kan jag lova att vi skall se till att Kristinehamn får de förutsättningar som är nödvändiga för att kommunen skall kunna klara av sina problem.” Det löftet har nu infriats. Jag vill också påpeka att vi ur ett värmländskt perspektiv har all anledning att vara mycket nöjda med de förslag som nu ligger på riksdagens bord. Positionerna har hela tiden flyttats fram. Den regionalpolitiska utredningen visade på en förbättring i förhållande till det nuvarande stödsystemet. Regeringens proposition var en förbättring i förhållande till utredningen. På samma sätt innebär utskottbetänkandet ytterligare ett fall framåt för flera av de värmländska kommunerna. Industriministerns löfte i dag att både Storfors och Kristinehamn kommer in i tillfälligt stödområdet visar på handlingskraft och den flexibilitet som det nya systemet rymmer. Vi socialdemokratiska ledamöter på Värmlandsbänken är mycket nöjda med de förslag till beslut som nu föreligger. Det innebär naturligtvis inte att vi kan se nonchalant på den situation som har uppstått i Kristinehamn. Det kommer att krävas hårt arbete och många insatser för att lösa problemen där. Göthe Knutson tog upp att departementen nu måste engagera sig i den här frågan. Vi kommer från Kristinehamn att uppvakta industridepartementet — vi har tid där nu på onsdag — för att diskutera framkomliga vägar. Jag reagerade mot Björn Samuelsons mycket slarviga påstående när det gällde högskolan i Karlstad. Han sade att det där inte bedrivs forskning värd namnet. Två av oss som är närvarande — Jan Hyttring och jag — sitter i högskolestyrelsen. Vi följer noga den forskning som bedrivs vid högskolan. Jag måste säga att jag för min del är ganska imponerad av det arbete som man där utför. När vi antog forskningspropositionen anslog vi faktiskt medel till forskningresurser för högskolan. Det har på tidigare talare låtit som om man inte hade fått någonting.

Herr talman! Jag menar naturligtvis inte att hela den forskning som bedrivs vid högskolan i Karlstad inte skulle vara värd namnet. Jag menade att om partierna hade stått vid sina löften i valrörelsen 1988, hade vi fått en forskning vid högskolan i Karlstad som i ett nationellt perspektiv kunnat mäta sig med forskningen vid de traditionella universiteten. Nog om detta! Jag kan bara konstatera att Kristina Svensson, trots att hon är suppleant i utbildningsutskottet, inte har dragit något strå till stacken vid det beredningsarbete som vi har gjort inför behandlingen av forskningsverksamheten vid de regionala högskolorna.
Herr talman! När det gäller våra löften om forskningsresurser till Karlstad vill jag säga att det handlar om ett långsiktigt arbete att utveckla högskolan, och det är ett löfte som vi inte viker ifrån. Jag förstår att Björn Samuelson syftar på den universitetsdiskussion som har förts i Värmland tidigare. För min del måste jag säga, och det har jag sagt tidigare i många sammanhang, att jag tycker att det är innehållet i verksamheten som är det viktiga, inte i och för sig namnet på verksamheten.
Herr talman! Det sista Kristina Svensson sade om att det inte är namnet på verksamheten utan innehållet som är det avgörande, kan jag hålla med om. För min del får Kristina Svensson gärna döpa högskolan i Karlstad till Abraxas bara den byggs ut och det blir en vettig forskningsverksamhet där som kan vara till gagn för utvecklingen i länet. Jag tror att det är bråttom, att vi inte kan vänta tre år på nästa forskningsproposition när det gäller att bygga ut forskningsverksamheten vid högskolan i Karlstad, just mot bakgrund av den situation som vi ser att Värmlands län håller på att segla in i.

Herr talman! Inom regionalpolitiken finns det två typer av problem: glesbygdens problem och tätbygdens problem. Mycket har i dag sagts om glesbygdens problem, och där vill jag bara lägga till några hoppets ord om hur tekniken kommer att hjälpa till att vitalisera glesbygden och hjälpa människor som bor långt från storstadens buller, om vi låter tekniken få en chans. Det är nämligen så att bland de mest glädjande tekniska framstegen är de som skett inom datatekniken. Redan är kommunikationer via modem och telelinjer standard, redan har telefonmöten blivit vanliga. Miljöpartiet ser med glädje på den utvecklingen men anser också att beslutsorgan och myndigheter borde ta ännu bättre vara på möjligheter att låta människor arbeta hemma. Vinsterna i form av förhöjd livskvalitet, minskade transportkostnader och mer decentralisering är stora. Förhållandena i glesbygden kan alltså nu synas besvärliga, men man kan där räkna med goda förbättringar. Det är tvärtom i våra tätorter. Miljön försämras drastiskt i utsatta regioner i Sverige i takt med den ekonomiska expansionen. För närvarande hotas exempelvis Sydsverige av en okritisk satsning på industriell och trafikmässig expansion. Vi borde ta lärdom från den ekonomiska utvecklingen i Centraleuropa. Den har under senare år intensifierats med allvarliga miljöproblem till följd. Liknade tendenser kan redan avläsas i Stockholm — Arlanda—Uppsalaregionen. Ännu har inte södra Sverige drabbats i samma grad, men en nyligen genomförd miljöinventering i Malmöhus län visar att situationen är mycket allvarlig. Försurningen har nu nått så långt att det genomsnittliga pH-värdet i skogsmarken ligger under 3,0, en nivå där tungmetaller börjat urlakas och växtrötter förgiftas. Det finns flera anledningar till den här försurningen, men störst bland dem är en bilism som fortfarande är stadd i ökning och som den socialdemokratiska och moderata majoriteten gärna hejar på med byggande av en Öresundsbro och tillhörande motorvägsnät. Det finns ändå några positiva inslag i dagens kritiska situation. Det är t.ex. av enormt värde att människor i allmänhet har börjat inse allvaret i situationen och behovet av lösningar. Låt oss bara hoppas att politikerna inte blir långt efter. Det finns också mycket kunskap om hur den pågående försämringen av situationen i tätorterna skulle kunna hejdas och levande städer behållas. Viktigt i den utveckling som vi kan hoppas på är att kommunikationerna profileras till förmån för järnväg. T.ex. måste västkustbanan byggas ut till dubbelspår i enlighet med regionalpolitiska kommitténs förslag. Även flera andra järnvägslinjer behöver rustas upp. Det behövs en permanentning av hastighetsgränsen till 90 km/tim på motorvägar och förbifarter runt städer. Det fina med sådana åtgärder är att de inte kostar pengar utan bara ger vinster i fråga om miljö och människoliv. Vidare måste utbyggnaden av storstäderna begränsas till förmån för mindre utbyggnader av mindre orter. Projekt som Öresundsbron, som bara syftar till ökad bilism, måste skrinläggas snarast. Slutligen vill jag säga några ord om vikten av att den offentliga verksamheten organiseras så att den blir småskaligare, regionalt bättre anpassad och mänskligare. Det är viktigt att informell ekonomi och offentlig ekonomi samverkar, t.ex. på det viset att byalag, grannskapskollektiv och kooperativ tar över an svaret för vissa samhällsuppgifter, t.ex. barnverksamhet, omsorg och lättare vårduppgifter samt renhållning. Man bör pröva olika former för detta i glesbygd. Forskning bör satsas på vilka effekter en sådan ny syn skulle få för människors hälsa, trivsel och trygghet och därmed i sin tur på samhällsekonomin. Det behövs alltså forskning om möjligheter att förbättra den regionala fördelningen med informell ekonomi. Det behövs andra och bättre mätetal än de traditionellt ekonomiska för att beskriva en bygds hälsa och dess människors trivsel.

Herr talman! En av dagens tidigare talare uttryckte en förhoppning att debatten om regionalpolitiken skulle präglas mer av allmän överblick än av bypolitik. Så skedde väl också under de inledande rundorna, och därför bör det nu vara helt tillåtet att ägna sig åt de lokala frågor som givit den här debatten beteckningen ”hembygdens dag” i riksdagen. Regionalpolitikens utformning är ju en årligen återkommande beslutsfråga. I år är den av större betydelse än tidigare, eftersom i bakgrunden finns en stor och genomarbetad utredning, REK 87. Propositionen följde dock ej utredningen, och det är något som vi från Kalmar län särskilt fått känna av. Förhoppningarna var stora efter det mycket positiva intresse som utredningen visade sydöstra Sverige. Men besvikelsen var stor när regeringen inte tog upp något av detta sedan den i höstas gett Blekinge ett paket i storleksordningen 300 milj.kr. Vi i Kalmar missunnar inte Blekinge detta liksom inte heller de utlokaliseringar av boverket och kustbevakningen som vårt södra grannlän fått. Men man ser också vad detta betyder i stimulans på olika områden och önskar oss detsamma. Arbetsmarknaden i södra Kalmar län har i stort sett varit bra de senaste åren — vi skall inte gnälla i onödan. Men i delar av inlandet, norra länsdelen och på Ölands uddar borde situationen vara bättre. För underleverantörssidan finns också viss oro. Många företagare i länet — och till dem räknar jag jordbrukarna — kan därför behöva förändra eller komplettera sin verksamhet under de närmaste åren. Det är då viktigt att länsstyrelsen tillsammans med utvecklingsfond och banker kan ge det stöd som behövs för nya satsningar. Länsanslaget i Kalmar län är för närvarande 9,5 milj.kr. Om vi skulle få en procentandel i förhållande till befolkningen av de genom folkpartiets medverkan utökade ramarna, skulle Kalmar län få ca 30 milj.kr. kommande budgetår. Eftersom fördelningen sker efter andra principer vet jag att detta är ett orealistiskt belopp, men en fördubbling av nuvarande anslag borde vara lämpligt. Även för Gotland, som jag motionerat om högre anslag för, borde en kraftig höjning från nuvarande 11,5 miljoner ske. Detta är särskilt viktigt om Gotland inte blir stödområde i fortsättningen, en förändring som folkpartiet motsätter sig. Länsanslagen kan också bidra till att skapa nya arbetstillfällen för de flyktingar som nu väntar på att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Många är företagare som vill starta på nytt och som behöver rådgivning och en viss kapitalinsats. Regionalpolitik är mycket mer än nya satsningar och anslag. Det kan också handla om konstruktiva förändringar och utvidgning av redan befintlig verksamhet. Jag har t.ex. i motioner föreslagit att om fler fängelseplatser behövs — och det torde ju det göra framöver — skall man använda sig av redan väl fungerande organisation i Västervik. Det borde kunna gå utmärkt att utvidga där. Därigenom får vi fler statliga arbetstillfällen till norra länet. En utlokalisering av del av ett statligt verk, t.ex. en avdelning på ca 50 personer, borde också kunna ske dit. Med förbättrade dataoch telekommunikationer kan arbete förläggas till även mindre centrala delar av vårt land och vårt län. I samband med postoch teleutredningens behandling av dessa frågor utlovade televerket en satsning på 1 miljard kronor under tre år utöver ordinarie investeringsprogram just på glesbygdens telekommunikationer. Ett pilotprojekt var Öljehult på gränsen mellan Blekinge och Småland. Jag förväntar mig att det blir en snabb fortsättning av sådana förbättringar av dåliga nät. Charlotte Branting har tidigare tagit upp kravet att högskolorna inom prioriterade områden och sydöstra Sverige, som t.ex. Kalmar, borde få mer av det högre utbildningsanslaget. Kalmar högskola är under uppbyggnad och expansion. Den arbetar för att bli en aktiv part i ett triangeluniversitet i sydöstra Sverige. Högskolan behöver också skaffa sig fler egna nischer. En sådan vore att satsa på vidareutbildning av egna företagare och anställda inom den tekniska industrin. Kompetensen och den tekniska nivån behöver höjas i vårt län. Jag har inte kunnat följa alla debattinlägg i dag, men turismen har säkerligen tagits upp av många talare. Det kan aldrig nog framhållas hur viktig denna näringsgren är för områden som Kalmar län med Öland och Gotland. Utan sommarens turister skulle bygdens affär kanske upphöra för gott, byggnadsarbeten inte komma i gång och kommunikationerna försämras. Jag tycker ibland att behandlingen av turistfrågor i länsstyrelsen och andra organ är njugg — man ser det inte som en näringsgren, utan mer som en fritidssyssla. Det är inte alltid mer pengar som behövs, utan ett annat synsätt. Herr talman! Många andra angelägna saker kan tas fram om de regionalpolitiska frågorna i Kalmar län och på Gotland. Jag vill dock bara till sist framhålla hur viktiga våra attityder är. Vi måste se med respekt och saklighet på varandra i storstad, landsort och glesbygd. Storstädernas varierade arbetstillfällen, högre utbildning och rikare kulturliv är en tillgång för hela landet. De mindre och medelstora städerna ger god livsmiljö och stora möjligheter till arbete, bra boende och kulturkonsumtion. Landsbygden med skogen är vår främsta exportör, vår matförsörjare och vår fritidsoas. Vi behöver alla varandra. Genom en konstruktiv, liberalt inriktad regionalpolitik kan hela landet utvecklas och människor ges större möjlighet att arbeta och bo där de själva helst vill.

Herr talman! När den regionalpolitiska kommittén presenterade sitt betänkande väckte det stora förväntningar i Kalmar län. Äntligen, menade man, hade ansträngningarna att beskriva problemsituationen uppmärksammats även av centrala instanser. Den regionalpolitiska utredningens förslag var ett bevis på att den regionala problembilden var besvärande för länets utveckling och likartad de särskilda problemområden som finns i norra Sveriges inland och i Bergslagen. Det var ett bevis på att särskilda regionalpolitiska åtgärder behövde vidtagas även i Kalmar län. Konkreta förslag till lösningar för Kalmar län presenterades också av utredningen. Bl.a. föreslog utredningen att de mest utsatta kommunerna i Kalmar län skulle inplaceras i stödområde C. Om detta förslag rådde relativt bred enighet i utredningen. När sedan regeringens proposition kom blev besvikelsen i länet stor. Av utredningens förslag för Kalmar län fanns inget med. Tvärtom beskrevs utvecklingen i propositionen som nära nog problemfri. Kommentaren från industriministern till förslaget om inplacering i stödområde var att vi inte kan placera in hela Sverige i stödområden. Det här uppfattades av många som ett hån. Det stod klart för oss i länet att den socialdemokratiska regionalpolitiken återigen återgått till det koncentrationstänkande som vi i Kalmar län lidit av i mer än tre decennier. Det betänkande som vi nu behandlar och som skall bli riksdagens beslut följer i stort den regionalpolitiska propositionens syn vad gäller Kalmar län. Det är djupt beklagligt. Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att endast centern har följt upp utredningens förslag beträffande Kalmar län. I länet uttalade sig samtliga partier för att länet skulle införas i stödområde C. Inget annat parti än centern ställer längre upp på den tanken. Det är beklagligt att inte övriga partiers representanter från länet längre är beredda att stå upp för länet och hävda dess intressen lika entydigt som vi kunde göra t.ex. när vi i länsstyrelsen ställde oss bakom stödområdesindelningen för Kalmar län. Förslag att ta ställning till har inte saknats. Dels finns förslaget om tillhörighet för länet i stödområde Ci centerpartiets partimotion, dels finns förslaget i den av Marianne Jönsson och mig väckta motionen som berör utvecklingen i Kalmar län. I den motionen tar vi upp en rad förslag utöver stödområdesindelningen. I motionen föreslår vi bl.a. en lokalisering till länet av ett kollektivforskningsinstitut inom sektorerna trä, turism och vattenbruk. Vi föreslår att mer glesbygdsmedel skall tillföras länet, bl.a. att 50 miljoner används till vuxenutbildningsinsatser i Kalmar län. Vi föreslår särskilda resurser för att i länet bygga upp mottagningsoch utvecklingsenheter för att stödja och utveckla kvinnligt företagande i länet. Vi föreslår att ett femårigt investeringsprogram om 1,2 miljarder för statliga investeringar i länet tas fram. Vi kräver rättvisare resursfördelning i landet för ökade och kraftfullare satsningar på kommunikationsområdet i länet. Alla förslag avvisas emellertid inte. Det finns ljuspunkter i utskottets betänkande: — Det gäller förstärkningen av medlen för glesbygdsinsatser och länets ökade frihet att få använda dem. — Det gäller vad utskottet antyder om regionalpolitiska hänsynstagande vid fördelningen av statliga investeringsmedel, vilket kan betyda mer investeringar i länet. Det vore en stor framgång om detta blir verklighet. — Det gäller resursfördelningen till högskoleutbildningen i länet. — Det gäller uttalandet om prioritering av Kalmar län vid statliga utlokaliseringar. Men i huvudfrågan om stödområdestillhörigheten och till övriga förslag säger utskottets majoritet nej. Utskottets sätt att beskriva sysselsättningsutvecklingen i Kalmar län som mycket god, visar på att vi kanske behöver ett nytt regionalpolitiskt stödsystem. Det gamla tycks vara förlegat. Länets höga sysselsättningsgrad beror på att länet snart bara har pensionärer kvar eftersom alla de andra, främst ungdomarna som skall bära upp den framtida sysselsättningen, har flyttat från länet. Ett mer individinriktat stödsystem, med t.ex. lägre skatt för dem som bor i Kalmar län, skulle vara ett sätt att få till stånd en utjämning av inkomstförhållandena i landet och höja länets låga nivå och därmed göra det mer attraktivt att bosätta sig i länet. Ett mer individinriktat stöd skulle bli både mera verkningsfullt och offensivt. Det skulle t.ex. stimulera till att människor i större utsträckning försöker finna alternativ sysselsättning och utbildning i den region där de bor i stället för att som förstahandsåtgärd ta till flyttning. Detta har vi också föreslagit i vår motion, och jag tror att det är dags att närmare överväga de tankegångarna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få instämma i de yrkanden som inledande talare från centern har avgett i debatten.

Herr talman! Riksdagens debatt i dag om den framtida regionalpolitiken bygger på REK87 och regeringens proposition 1989/90:76 samt en mängd motioner som väckts här i riksdagen. Många hade engagerat sig för att arbeta fram idéer och förslag. Jag vill här gärna också nämna något om det arbete som LO och TCO-distrikten lade ned för att bidra till kunskap om den situation som sydöstra Sverige befinner sig i, såväl det negativa som det positiva som kan utvecklas i regionen. Framtid i Sydost är namnet på det projekt som genomfördes i ett mycket brett samarbete mellan LO och TCO-distrikten. Man arbetade i projektet med kommunikationer och markanvändning. Bruket av marken är mycket viktigt i den del av sydöstra Sverige där försörjningen är starkt jordbruksbaserad. Vi betonade kraftfullt att utbildningen måste lokaliseras ut i regionen för att ge förutsättning för såväl högre utbildning som yrkesutbildning. Den nya tekniken är viktig i ett industriellt område. Den behövs också för omställning av jordbruket. Vi framhöll därför också de nya tekniska förutsättningarna. Turismen var det femte och avgörande området som projektet tog upp. Utvecklingen av turismen är viktig för dem som bor i sydöstra Sverige och för det som regionen kan erbjuda i Sverige boende turister men också utländsk turism. Detta var några av de områden som vi ansåg var positiva och kunde ut vecklas i Sydost. Jag vill också här redovisa några av de motioner som vi socialdemokratiska ledamöter fört fram för att utveckla regionen och som berör sydöstra Sverige och Kalmar län. Det är viktigt med goda kommunikationer för en framtid i Sydost. Vi har därför lagt fram förslag om ökade väganslag. Det är också viktigt att få ett gott vägunderhåll. Länsjärnvägarna är en annan del av kommunikationsnätet, varför vi också har begärt extra anslag för en upprustning av dessa. Jordbruks-, livmedelsoch konsumentpolitik är en viktig del, även när det gäller jordbruk och livsmedel som sådant. Vi diskuterade detta för några dagar sedan här i riksdagen. Vi har i vårt område en stor del av den produktionen, sockerbetsodling, förädling och flera andra verksamheter. Det är också viktigt att slå fast betydelsen av en konsumentpolitik i vilken konsumenternas roll stärks. Vi har därför också väckt en motion i vilken vi tar upp prisrelationen i ledet producent, mellanled och konsument. Vi ser med spänning fram mot på vilket sätt vi kan arbeta vidare med utgångspunkt från den motionen. En ökad verksamhet och ett stöd till högskolan i Kalmar för exempelvis inigenjörsutbildning är också något som vi kraftfullt har pekat på. Vi kan konstatera att teleoch datakommunikation är viktig i ett område med relativt långa avstånd, även om det inte är i Norrland. Vi har därför också motionerat om en utveckling via teleskolan i Kalmar av tele och data, vilket också omnämns i det betänkande vi nu behandlar. De socialdemokratiska ledamöterna från de tre länen Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län har gemensamt väckt motionen A50. I den förs en diskussion kring infrastrukturen, lokaliseringsstödet och möjligheter till tillfällig inplacering i stödområde. Vi gör detta mot bakgrund av följande läge för sydöstra Sverige, vilket jag här, herr talman, något kort skall redovisa. Befolkningssammansättningen än ogynnsam så till vida att andelen unga är liten och andelen äldre är stor. Strukturomvandlingen kommer under 90 talet liksom tidigare att vara snabb inom sådana delar av näringslivet som är överrepresenterade i sydöstra Sverige. Trycket på strukturomvandlingar inom tjänstenäringarna, såväl de privata som de offentliga, kommer sannolikt också att öka, vilket betyder att möjligheten att ersätta industriarbeten med tjänstebefattningar kan komma att begränsas. Sydöstra Sverige har redan nu en liten tjänstesektor. Det gäller såväl privata som offentliga tjänster. Jag anser därför att det är mycket viktigt att ställa krav på utlokalisering av privata tjänster. Speciellt försäkringsbolag och banker bör ta sitt ansvar och utnyttja den teknik som finns för att utlokalisera sin verksamhet. Därmed kan de också till viss del göra den billigare, mindre kostnadskrävande, och också få den bättre regionaliserad. Sydöstra Sverige tillhör de delar av landet som också har ett lågt löneläge. Det är självfallet inte tillfredsställande från de anställdas synpunkt. Men vi får därmed också ett mindre antal skattekronor, vilket gör att vi i det kommunaloch landstingspolitiska arbetet tvingas ta ut en större andel av lönerna för att finansiera den samhälleliga servicen och verksamheten. Sydöstra Sverige erhåller låga resursöverföringar per invånare över statsbudgeten, särskilt på kommunikationsoch utbildningsområdet. Detta har vi speciellt pekat på i länsstyrelsens arbete men också i olika motioner, och vi gör det speciellt i motion A50.

I ett system där alltmer av beslutanderätten inom regionalpolitiken förs ut till länsstyrelserna är givetvis det avgörande de reella möjligheterna till insatser som länsstyrelserna har. Det är därför viktigt att länsstyrelserna också får dessa resurser. Även om tyngdpunkten i en strategi för sydöstra Sverige ligger på att förbättra infrastrukturen finns också ett stort behov av insatser som syftar till företagsutveckling. I Kalmar län finns ett starkt beroende av många små företag som arbetar som underleverantörer till stora svenska företag. Råvarubaserade och arbetskraftsintensiva industrier är rikt företrädda, och i Blekinge domineras näringslivet alltjämt av stora produktionsenheter tillhörande internationellt verksamma koncerner. Vi känner stark oro för konsekvenserna av strukturomvandlingen under 90-talet. Regionen är t.ex. extremt beroende av verkstadsindustrin. Förändringarna inom livsmedelssektorn kommer att slå hårt mot sysselsättningen, och många företag är verksamma inom s.k. mogna branscher och tillverkar mogna produkter. I Kalmar län väntas en fortsatt minskning av antalet anställda inom jordoch skogsbruket och inom tillverkningsindustrin. De norra delarna av länet beräknas bli fortsatt hårdast drabbade med en betydande minskning av sysselsättningen. Riksdagen har tidigare uttalat att delar av sydöstra Sverige skall behandlas generöst vid ansökningar från enskilda företag om lokaliseringsstöd. Regeringen har vid sin prövning också tillämpat denna rekommendation, något som varit utomordentligt värdefullt för regionen. Mot bakgrund av de förändringar inom näringslivet som redan nu kan förutses är det av avgörande betydelse att riksdagen står fast vid sitt tidigare uttalande. Det är också angeläget att regeringen mycket noga följer utvecklingen i sydöstra Sverige och vid behov utnyttjar den möjlighet som anges i propositionen att tillfälligt inplacera kommuner eller delar av kommuner i stödområde. Herr talman! Med hänsyn till riksdagens arbete, och till att vi fått visst gehör för våra motioner och till att vi återkommer med fler förslag, vill jag endast starkt understryka innehållet och förslagen i motionerna A50, A406 och A4S5 utan att därför föreslå bifall till motionerna.

Herr talman! Det finns långsiktiga strukturproblem i östra Skåne, som vi också utförligt har beskrivit i olika motioner till årets riksdag och som be handlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande Regionalpolitiken inför 90 talet. Skåne intar en särställning inom jordbruksoch trädgårdssektorn samt livsmedelsindustrin. Den nya inriktningen på livsmedelspolitiken kommer därmed att få en betydande inverkan på produktion och sysselsättning i det skånska landskapet. I Kristianstads län, som är det mest utsatta länet i Skåne, är situationen den att expansiva näringar som kan ge ersättningsjobb är svagt representerade, vilket gör omställningen svårare. Vi menar därför att de regionalpolitiska insatserna till följd av den förändrade politiken borde ha belysts mer ingående från statsmakternas sida. Lantbruksnämnden i Kristianstads län har gjort beräkningar som visar att sysselsättningen minskar med ca 10 96 såväl inom jordbrukets primärled som inom varuoch förädlingsindustrin. Det finns alltså mot bakgrund av det här en allvarlig oro för en negativ utveckling vad gäller sysselsättningssituationen i östra Skåne. Allt talar för att Karpalunds Sockerbruk läggs ned till hösten. I denna situation finns det naturligtvis behov av särskilda insatser, vilket också statsrådet uttalade sig för i det livsmedelspolitiska förslaget. Vidare är det inskrivet i propositionen, vilket jag ser som mycket viktigt, att Sockerbolaget, som har en monopolställning på marknaden, tar sin del av ansvaret för att skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter och därmed bidra till en socialt acceptabel strukturomvandling. Från länet kräver vi naturligtvis att statliga organ samt Sockerbolaget följer upp dessa uttalanden och ser till så att det kommer ersättningsindustri till platsen. Naturligtvis har länsstyrelsen en central roll när det gäller att överbrygga den situation som uppstår till följd av förestående förändringar inom jordbruksoch livsmedelsindustrin. Vi har också i den regionalpolitiska motionen påpekat att Kristianstads län har ett lågt länsanslag för regionala utvecklingsinsatser. Anslaget uppgår under innevarande budgetår till 3,5 milj.kr. Det är naturligtvis befogat att Kristianstad får en större del av de samlade länsanslagen. Utskottet erinrar om att dessa medel ökar och att länsstyrelsen får större möjligheter att prioritera mellan olika områden. Jag hoppas därmed att länet till följd av sin speciella näringsstruktur får en ökad andel av totalbeloppet. I anledning av vårt krav på att det bör utarbetas en konsekvensoch behovsanalys till följd av strukturförändringen i länet säger utskottet att länsstyrelsen är oförhindrad att göra en sådan konsekvensanalys. Jag förväntar mig att länsstyrelsen nu tar sig an den här uppgiften. Det är helt klart att en sådan analys mycket tydligt måste peka på de strukturproblem som vi står inför samt hur satsningar i fortsättningen skall ske. Det måste stå helt klart för alla att östra Skåne är i stort behov av en näringspolitisk förnyelse, där man främst bör utgå från regionens egna förutsättningar och med utgångspunkt i dessa stimulera en utveckling. Hela länet måste målmedvetet samlas för att främja sysselsättningen och näringslivets förnyelse, och ökad vikt bör läggas vid åtgärder som allmänt förbättrar nä ringslivsmiljön vad gäller utbildning, kommunikationer och teknisk kompetens. Som utskottet anger i betänkandet har östra Skåne med tanke på utvecklingen i Europa goda utvecklingsförutsättningar. Vårt län ligger speciellt bra till för kontakter med Östeuropa, där en stor marknad nu öppnar sig. En bro av kontakter, handel, kulturaktiviteter och mycket annat bör byggas över Östersjön. De båda länen vid Hanöbukten, Blekinge och Kristianstads län, bör samla sig för att ange förutsättningar för att vår region skall bli förbindelselänken med Östeuropa. De här aspekterna bör tas med i det gemensamma arbete som nu måste komma igång från länets sida för att lyfta östra Skåne näringspolitiskt och därmed skapa den tryggare arbetsmarknad som länets invånare kräver.

Herr talman! Rubriken för dagens debatt är regionalpolitik för 90-talet. När man går igenom talarlistan finner man att de flesta talarna kommer från län med utvecklingsproblem. Jag tror att det är en viktig del i riksdagsarbetet att föra fram regionala problem som behöver uppmärksammas på riksnivå. Jag kommer från Västmanland — ett län som tillhör både Bergslagen och inre Mälarområdet — ett län som alltsedan början av 1970-talet haft en vikande befolkningsutveckling. Det beror på en stark utflyttning från länet. I Västmanland, som är ett av landets mest industrialiserade län, dominerar stålindustri, metallbearbetande industri och maskinoch elektronteknisk industri. Den internationella konkurrensen är hård för den västmanländska industrin. I ett läge då den svenska kostnadsnivån stiger snabbare än i våra konkurrentländer, drabbas den industri som kämpar i hård internationell konkurrens särskilt svårt. Alltsedan mitten av 1970-talet har överkapaciteten inom stålindustrin varit stor. De västmanländska bruksorterna har drabbats hårt av industrinedläggelser. Strukturomvandling och industrinedläggelser kan emellertid ta fart igen i Bergslagen under 1990-talet. Expertgruppen för forskning om regional utveckling. ERU, har beräknat att flera tusen arbetstillfällen i Bergslagen kan komma att försvinna under 1990-talet. Därför är det nödvändigt med en breddning av den industriella basen, men minst lika nödvändig är en ökning av den privata tjänstesektorn, liksom en ökning av den statliga administrativa sektorn. Arbetsmarknadsutskottet uttalar vid upprepane tillfällen i betänkandet sin principiella uppfattning i fråga om decentralisering och omlokalisering av statlig verksamhet. Västmanlands län har inte fått del av någon av de statliga utlokaliseringar som genomförts under 1970-1980-talen. Västmanland är i detta avseende ett helt bortglömt län. Länet har inte ens fått någon kompensation för de nedläggningar av eller neddragningar i statliga verksamheter som drabbat länet. Västmanland måste under 1990-talet dels få del av aktuell lokalisering av nya statliga myndigheter, dels få del av aktuell omlokalisering av statlig verksamhet. I den trafikpolitiska debatten i förra veckan berörde jag hur beroende länet är av goda kommunikationer. Därför nöjer jag mig med att upprepa hur viktigt det är för länet att projektet Bergslagspendeln fullföljs och att Mälarbanan snabbt blir verklighet. Utbildningsfrågorna är också mycket viktiga för Västmanland. Jag har i flera motioner pekat på nödvändigheten av både en breddning och en fördjupning av högskolan Eskilstuna-Västerås kursutbud. Högskolan Eskilstuna-Västerås är landets enda ”tvålänshögskola”, och det borde givetvis visa sig i höjda anslag. Jag vill som avslutning ta upp landsbygdsfrågorna. Västmanland är också ett jordbrukslän med ett välstrukturerat jordbruk. Det livsmedelspolitiska beslut som fattades här i riksdagen förra veckan i lördags, innebär att stora arealer kommer att behöva utnyttjas för alternativ produktion. I Mälardalsområdet är spannmålsöverskottet stort. Både ur företagsekonomisk synpunkt och ur samhällsekonomisk synpunkt bör en fullskaleanläggning för etanolproduktion med spannmål som råvara i första hand förläggas norr om Mälaren. Köping har ett utmärkt läge som lokaliseringsort för en fullskaleanläggning för etanolproduktion. De västmanländska kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg tillhör Bergslagsregionen i alla hänseenden utom när det gäller jordbruket. Jordbrukarna i dessa tre kommuner bör givetvis få arbeta under samma ekonomiska förutsättningar som sina kollegor i andra Bergslagskommuner. Den orättvisa som för närvarande finns bör rättas till med det snaraste. När det gäller Hallstahammars kommun anser centern att kommunen tills vidare skall vara kvar inom stödområdet. Därför motsätter vi oss socialdemokraternas förslag att lyfta bort Hallstahammar ur stödområdet. Fru talman! Länsborna är starkt medvetna om länets problem. Det arbetas intensivt på olika nivåer för en positiv utveckling av länet. För att åstadkomma en varaktig förändring är det nödvändigt med samlade insatser på många områden från regering och riksdag.

Fru talman! Ove Karlsson och Iréne Vestlund har tidigare i dag här i kammaren belyst Kopparbergs län ur regionalpolitisk synvinkel. Jag skall endast ta upp problematiken kring vår högskola och något om kvinnornas situation i länet. I både den forskningspolitiska och den regionalpolitiska propositionen har det skett ett genombrott när det gäller att acceptera de små och medelstora högskolorna som motorer i en bygds utveckling. Det är en stor framgång för oss som lever i dessa bygder och som på nära håll haft möjlighet att se både den höga kvalitet på utbildning som dessa högskolor kan ge och den betydelse de har för att ge näringslivet tillgång till den kvalificerade arbetskraft som den har behov av. Förutom att en högskola utvecklar det näringsliv som redan finns på orten, ser vi också att den drar till sig nya näringslivsformer, och förändrar typiska basindustriorter till mindre sårbara samhällen med en blandad näringslivsstruktur. Den bidrar också till att bredda det kulturella utbudet på våra orter. De satsningar som gjorts tidigare i Bergslagspaketet har varit till ovärderlig nytta. Det finns fortfarande medel kvar. Vid högskolan i Falun-Borlänge väntar man med viss otålighet att dessa regionalpolitiska medel skall disponeras i enlighet med de framställningar som gjorts från högskolan. Nu framhålls det i årets budgetproposition att dessa medel står till regeringens disposition, och det hoppas vi mycket på. Det är viktigt att satsningarna på de små och medelstora högskolorna som gjorts i både den forskningspolitiska och den regionalpolitiska propositionen får fortsätta. Jag anser förstås att satsningarna kunde ha varit större. I synnerhet i den regionalpolitiska proposition som vi nu behandlar hade det varit värdefullt om de förslag som den regionalpolitiska utredningen lagt fram kunde ha varit vägledande. Det skulle ha gett högskolorna ekonomiska förutsättningar för att vara den regionalpolitiska motor vi så gärna ser att de är och ytterligare kan utvecklas som. Nu har vi i alla fall kommit med på kartan för både forskning och utveckling och för regionalpolitiska åtgärder. Vi förväntar oss att de satsningar som gjorts inte är engångsföreteelser, utan att de är de första ledet i ett långsiktigt utvecklingsprogram. Länsstyrelserna får genom det beslut vi kommer att fatta om regionalpolitiken en utökad ekonomisk resurs. Det är angeläget att kvinnorna finns med i tankarna när man planerar hur dessa medel skall användas. I Kopparbergs län har vi en mycket låg utbildningsprofil — den näst lägsta ilandet. Det betyder också att vi därigenom har en stor outnyttjad resurs i de människor som har en låg utbildning, men som skulle vilja och kunna studera vidare och skaffa sig en yrkesutbildning. De skulle bli en resurs för det näringsliv som ropar efter utbildad arbetskraft. Vi måste hjälpa dessa människor — till största delen kvinnor — att få information om möjligheterna att studera, få studiesocialt stöd, möjligheter till distansutbildning, hur man ordnar barnomsorgen, hur man får stöd när man vill starta ett eget företag, OSV. Det bör i varje län finnas ett ställe dit dessa kvinnor kan vända sig. Dit de kan ringa eller komma. Där de kan träffa och tala med en kvinna som kan hjälpa dem och slussa dem vidare genom den många gånger svåröverskådliga byråkrati vi har och måste ha. Det är viktigt att det just blir en kvinna de får samtala med, hur ojämställt det än må låta. Kvinnor talar kvinnors språk. Kvinnor förstår kvinnors språk. Kvinnor vågar tala utan ängslan med en annan kvinna. Ungefär så som de döva har sitt teckenspråk tror jag ibland att kvinnor har sitt speciella sätt att tänka och tala. Fru talman! Det är några av de tankar som utvecklats i en motion från skogslänets socialdemokratiska kvinnor. Tankar som jag hoppas — med de regionalpolitiska medlen i länsstyrelsens händer — kan bli verklighet och ett led i kvinnornas frigörelse på den knaggliga vägen mot jämställdhet.

Herr talman! Kammaren har vid plenum den 8 juni 1990 bifallit en från justitieombudsmannen Anders Wigelius ingiven ansökan om entledigande från uppdraget som justitieombudsman. JO-delegationen har berett frågan om val av en ny justitieombudsman. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från den 15 september 1990 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman väljer lagmannen Jan Pennlöv.

Herr talman! Det finns anledning att, så här när vi skall summera ett år och se fram emot sommaren, känna en stigande oro för vart vårt Sverige är på väg och för regeringens och den politiska majoritetens förmåga att klara de problem och de utmaningar som Sverige står inför på 1990-talet. För bara några månader sedan var det de ekonomiska problemen som stod i fokus för debatten. Här i kammaren avlöste den ena partiledardebatten den andra. Regeringen talade om en ”kritisk punkt” och lade fram det ena förslaget märkligare än det andra. I denna tid av europeisk avreglering och frigörelse lade man t.o.m. fram förslag om en statlig reglering under två år av alla priser och alla löner i Sverige. En politik som hade förkastats i öststaterna skulle nu plötsligt prövas i Sverige. Tydligare än så kunde inte socialdemokratins politiska och ekonomiska kris beskrivas. Nu blev det inte så. Regeringen vände som bekant, och i stället blev det en uppgörelse med folkpartiet, som innebär att momsen skall höjas den 1 juli och att ett antal förhastade vallöften från 1988 nu skjuts på framtiden eller läggs i byrålådan för evigt. Jag tillhör inte dem som tror att man löser några problem i svensk ekonomi genom att höja momsen. Ifall höjd moms vore receptet mot en dålig ekonomi skulle Sverige ha världens bästa ekonomi, eftersom vi nu har skaffat oss världens högsta moms. Och så är det som bekant inte. Tvärtom. På de flesta punkter går det ju en bra bit sämre för Sverige än för andra länder. När vi talar om den ekonomiska utvecklingen är det att märka att så gott som alla siffror för framtiden nu ser sämre ut än vad de gjorde för ett år sedan eller i början av detta år. Tillväxten har nästan helt och hållet stannat upp. Vi ligger i botten internationellt när det gäller tillväxt. Tillväxten är viktig därför att vi utan tillväxt inte klarar av allt det vi talar så vackert om: att investera i en bättre miljö, att betala 1990-talets utlovade pensioner eller att tillfredsställa alla de andra standardkrav som staplas ovanpå varandra i vårt samhälle. Priserna ökar nu snabbare än i de flesta andra länder. Det har till stor del att göra med skatteuppgörelsen, där man har lagt den ena skatteökningen ovanpå den andra. Under 1990 får Sverige en tvåsiffrig inflation, och det är en situation som världen i övrigt tack och lov har lämnat. Underskotten mot omvärlden ökar därför också snabbt. Detta kan räknas på litet olika sätt, men hur man än räknar så går utvecklingen åt fel håll, åt fel håll med stor hastighet. Vi vet att detta på sikt föder spekulationer om trovärdigheten i den svenska valutapolitiken med allt vad detta innebär. Detta måste förhindras. Vi ser hur investeringarna flyr Sverige. Höga skatter, höga räntor, ingen energipolitik, knappast någon långsiktig Europapolitik — detta ger en stark investeringsström ut ur vårt Sverige. På ett sätt som jag tror saknar historisk motsvarighet hör vi i dag företagsledare säga att de tvingas att investera sina pengar i andra länder än i Sverige därför att det inte går att investera här. Detta innebär att framtidens jobb lämnar Sverige. Vi ser nu också hur sysselsättningen långsamt börjar att vika. Förra veckans besked från Saabs personbilar om Kramfors och Kristinehamn drabbar hårt där, men det är nog bara en liten fläkt, en liten aning om den storm som riskerar att komma i början på 90-talet. Industriförbundets planenkät häromdagen talade om en minskning i industrisysselsättningen med 20 000-25 000 jobb under 1990. Inför denna utveckling förefaller regeringen faktiskt att stå helt handfallen. Vi var ju under den Feldtska tiden vana vid karska ord, men det blev inte alltid så mycket med de karska orden. Nu har vi fått något av en Larssonsk anonymitet — även om vi hälsar finansministern välkommen i dag — och en Carlssonsk osäkerhet om den ekonomiska politiken. Inte ens regeringen kan väl gärna inbilla sig att en momshöjning är en tillräcklig eller en riktig åtgärd när det gäller att klara svensk ekonomi. Finansdepartementets ekonomer har presenterat sin s.k. långtidsutredning. De ser i sina recept för politiken ingen annan möjlighet att klara problemen under de närmaste åren än att hoppas på att en ökad arbetslöshet skall tvinga ned lönekostnadsutvecklingen. Det var väl detta s.k. stålbad som förre finansministern Feldt varnade för. LO-ekonomerna säger att ”den politik regeringen för riskerar att leda till en öppen arbetslöshet på ända upp till 5 procent”. Jag tror att de har rätt i sin analys, att misslyckandet för den tredje vägens ekonomiska politik, följt av osäkerheten om vad man skall göra därefter, riskerar att leda vårt land in i en situation där problemen skall lösas med en ökad arbetslöshet. Den kommer regeringen och socialdemokratin att få ta det politiska ansvaret för. Det blir sannerligen inte, för att låna en fras från en socialdemokratisk valaffisch, någon dans på rosor. Det blir en dans på törnen, och den dansen har ni förtjänat genom er oförmåga. De ekonomiska problem som Sverige har i dag är hemlagade. Det går sämre för Sverige än för andra länder, och roten ligger i vår egen politik och regeringens oförmåga. Ändå är det inte svårt att se vad som måste göras för att vända utvecklingen. För det första: Vi måste sänka skattetrycket. Det är bra att man nu sänker marginalskatterna. Det har vi moderater kämpat för i valrörelse efter valrörelse under 1970-tal och 1980-tal. Det är bra. Men det som är dåligt är att man i en strävan att hålla uppe det samlade skattetrycket nu höjer en förfärlig mängd andra skatter och därmed skapar nya problem för svensk ekonomi och för oss alla i det svenska samhället. Låt mig bara nämna två exempel på de problem som man skapar med dessa skattehöjningar. När det gäller boendekostnaderna tvingas man med det förslag som nu ligger på våra bord i utskottsversionen att dramatiskt öka bostadsbidragen. Man genomför denna ökning av bostadsbidragen eftersom de ökade skatterna höjer boendekostnaderna så pass kraftigt att allt färre kommer att kunna klara av att betala sitt eget boende. Det talas ibland vackert om att den s.k. generella välfärdspolitiken gör det nödvändigt att upprätthålla det höga skattetrycket. Men det vi ser nu har inget med den generella välfärdspolitiken att göra. Här är det skatteök ningar som driver fram ett bidragsberoende som gör att människor tvingas in i ett selektivt system som de inte vill ha. Människor vill kunna leva på sin lön eller på sin pension, och de vill kunna betala sin hyra eller sina boendekostnader utan att vara beroende av bidrag som de måste söka, med alla de konsekvenser som detta för med sig. När man med höjda skatter driver fram ett ökat bidragsberoende går man fel väg. Vi skall i stället försöka göra så att allt fler kan stå på egna ben när de fått sin lön eller fått sin pension. Nu blir det i stället allt färre som kan stå på egna ben. Det är fel väg man går. Vi ser också effekterna i stort av dessa höjda skatter. Skatteökningarna driver upp kostnaderna på ett sätt som gör att investeringar och sparande delvis flyr ur landet, som jag tidigare nämnde. En av regeringen tillsatt utredningsman skrev nyligen i sin rapport mycket snustorrt och ekonomiskt följande: ”avregleringen av valutaoch kapitalmarknaderna för att inte verka destabiliserande kräver en harmonisering till omvärlden av regelsystem som skattelagstiftningen och förvärvslagstiftningen”. Översätter vi detta till litet normalare svenska, om vi kan det, innebär det: I ett öppet Europa går det illa för det land som har de högsta skatterna. Det har Sverige, och därför går det dåligt för Sverige just nu. För det andra, och det borde vara en självklarhet: Sverige måste faktiskt få en energipolitik. Det är en omöjlighet att klara kärnkraftsavveckling på 90-talet, koldioxidtaket och full sysselsättning. Det har vi sagt länge. Det har bl.a. Ingvar Carlsson förnekat, men nu börjar han sväva på målet och säger att man måste välja. Och då väljer han bort koldioxidmålet och de internationella miljöambitionerna. Det var intressant att se att Birgitta Dahl på konferensen i Bergen fick finna sig i att få kritik av EGs miljöminister för bristande globalt miljöansvar. Men det var kritik hon fick med all rätt. Samtidigt är det uppenbart att man offrar delar av sysselsättningen. Fossilproducerad el blir långt dyrare. Man kan matematiskt räkna ut hur många arbetsplatser vi kommer att gå miste om till följd av den politiken inte minst i den råvarubaserade industrin i de litet svagare delarna av vårt land. Här måste det till en vändning. Vi måste få en energipolitik, och kärnkraften behövs för att vi skall kunna klara det. För det tredje: Vi måste bryta välfärdsmonopolen. De allra flesta inser nog att vi måste göra någonting åt de sätt på vilket sjukvård och barnomsorg i dag fungerar i Sverige. Inte ens socialdemokraterna kan väl längre hävda att allting är bra som det är. Vi måste, för att ta ett exempel, få en barnomsorg där det är föräldrarnas val som avgör, där det är fritt för enskilda initiativ och där det är fritt för allas, inte minst personalens, företagande. Så fungerar det som bekant inte i dag. Vi befinner oss därför i en situation där många känner förtvivlan, ibland gränsande till raseri, över köer och svek och över politiker som har talat och lovat men som sedan inte har kunnat leva upp till det som de har sagt. Här får man inom socialdemokratin kritik, och det med all rätt. För det fjärde: Sverige måste få en Europapolitik som tänker också bortom dagen. Det har många gånger sagts att 1990-talet blir Europas årtionde. Vi står mitt uppe i en stor europeisk renässans. Efter decennier av konfrontation och kommunism håller man nu på att bygga ett nytt Europa präglat av frigörelse och samarbete. Detta nya samarbete är långt mer än bara en fråga om handelshinder och kommersiella arrangemang. Sådant är viktigt. Men den som bedömer Europapolitiken som bara en fråga om tulltariffer och marknadsandelar, och vägrar att befatta sig med de stora politiska frågorna, den kommer aldrig att förstå vidden av vad som nu håller på att hända. I den nya öppenheten föds en ny samhörighet. När människor, idéer, impulser och erfarenheter rör sig över de gamla gränserna återföds en gammal europeisk samhörighet, och vår gamla kontinent och alla våra nationer får en ny kraft inför framtiden. Förvisso får vi också slitningar och spänningar. Det ser vi delvis i flyktingpolitiken, och det kommer vi också att se i utmaningarna och det hårdare klimatet för företagen. Men ur denna spänning föds någonting nytt och en ny styrka för oss alla. För mig är det en självklarhet att Sverige måste vara med i denna nya europeiska öppenhet och detta nya europeiska samarbete. Vi måste inse att det är EG-samarbetet som är det vidare västeuropeiska och alleuropeiska samarbetets både kärna och motor. Det inser man i Budapest, Prag och Warszawa, och då är det väl hög tid att man inser det också i Stockholm. Den hårda kärnan i vår neutralitetspolitik skall finnas kvar. Den förblir viktig. Men en politik som är till för att i onda tider hålla oss utanför krigets fasor får inte användas för att i goda tider hålla oss utanför ett fredligt samarbete. Det var därför jag reagerade så skarpt när andra, bl.a. statsministern i en famös artikel för några veckor sedan, ville stänga igen den svenska dörren till det europeiska samarbetet i framtiden. Det var ett klavertramp och ett misstag. Vår politik måste hålla dörren öppen, så öppen som det bara går, och man måste göra förberedelser så att vi en dag kan gå genom denna dörr. I grunden handlar detta om inflytande och delaktighet. Det handlar om något av en ny stor rösträttsstrid, där frågan är om Sverige och vi svenskar kommer att få den rösträtt och det inflytande i det nya Europa som så gott som alla andra västeuropéer i dag har eller kommer att skaffa sig under de närmaste åren. Stegen till det fulla deltagandet är förvisso flera. Ett EES-avtal är en del av denna process. Men ett EES-avtal kan aldrig göra Sverige till mer än en randstat i det nya Europa. Och det tror jag att allt färre — också i denna kammare — kommer att nöja sig med. Jag vill därför avslutningsvis säga några ord till alla dem som från vissa håll ropar nej, nej och åter nej: Betänk att utvecklingen går framåt, att Europa förändras med rasande hastighet, att det håller på att födas någonting nytt och att den som säger nej i dag med största sannolikhet kommer att ångra det i morgon.

Herr talman! När det här riksmötet om halvannat dygn avslutas lämnar vi bakom oss ett otroligt händelserikt politiskt år. Ännu för ett år sedan styrdes alla östeuropeiska stater utom Polen av kommunister, och det fanns en trogen skara av den sorten också i denna kammare. Sedan dess har över 100 miljoner människor befriats från det kommunistiska slaveriets bojor. Nyligen beslutade de svenska kommunisterna att följa sina broderpartier i bl.a. DDR, Polen och Ungern och byta till ett partinamn som mindre påminner om partiets skamliga historia. Det är nästan komiskt att se hur det svenska kommunistpartiet följer den gamla traditionen att först invänta signaler från bröderna i öst. Först då kommunismen i Östeuropa hade kollapsat var man inom vpk beredd att avskaffa det partiprogram från 1987 som hyllade öststatskommunismen. Först då broderpartierna i öst bytte partinamn var man beredd att göra detsamma. Däremot är det inte särskilt komiskt, utan snarare tragiskt, att just det parti, som under alla år har haft täta och kärvänliga kontakter österut, samtidigt har varit det som längst har förnekat vart kommunism i praktiken leder. Det borde vara uppenbart att ett sådant parti inte har något att bidra med när det gäller utveckling av demokrati och välfärd i Sverige. För ett år sedan fanns det alltså kommunister även i denna kammare. Frågan är hur det är i dag. Kanske kan Lars Werner i dagens debatt kasta litet ljus över saken: Är ni inom vänsterpartiet fortfarande kommunister, eller är ni det inte? Har ni plötsligt bytt ideologi, eller är det samma gamla ideologi som gäller? Är namnbytet bara sken, eller har ni i grunden tänkt om? Herr talman! De nya vindarna har här i Sverige märkts inte bara genom kommunisternas namnbyte. Vi har också känt dem vid täta kontakter med de nya demokratiska krafterna i Östeuropa, inte minst i Baltikum. Vi har känt dem genom en allt intensivare svensk EG-debatt. Länge handlade den svenska EG-debatten mest om huruvida neutralitetspolitiken var förenlig med svenskt medlemskap i det gamla Europa, där öst var öst och väst var väst och Berlinmuren skilde dem åt. Nu håller Europa på att omdanas. Förutsättningarna för den svenska säkerhetspolitiken förändras snabbt. Allt fler visar mot bakgrund av den här utvecklingen en positiv inställning till ett framtida svenskt medlemskap i EG. Ledande socialdemokrater med statsministern i spetsen har genom en rad uttalanden under de senaste veckorna öppnat dörren på glänt till medlemskap. Det är mycket glädjande, och det antyder att vi så småningom skulle kunna få en bred majoritet här i kammaren för en svensk ansökan om medlemskap i EG. Herr talman! I övrigt har det inrikespolitiska året dominerats av regeringens svårigheter att få förslag godkända här i kammaren. Regeringskrisen illustrerade med all önskvärd tydlighet socialdemokratins allt svagare ställning. Vi har ju faktiskt fått en ny regering under det här året som har gått, även om den enligt min smak är alltför lik den gamla. Har det inte tidigare varit uppenbart för socialdemokraterna att de inte själva kan diktera besluten här i kammaren, så är det det nu. Det räcker inte längre att bli överens i Rörelsen och sedan lita på att ärendena går igenom i riksdagen. Socialdemokraterna tvingas till uppgörelser och kompromisser. Det innebär att partiet nu tydligare än tidigare sitter i samma båt som vi andra. Herr talman! I de bägge ärenden som nu skall diskuteras i dagarna två, skatterna och stabiliseringspolitiken, har socialdemokraterna och folkpartiet lyckats bli överens om gemensamma förslag. Det är ingen principiell skillnad mellan dessa bägge överenskommelser och de faktiska överenskommelser som i riksdagen har träffats mellan socialdemokraterna och andra partier i olika frågor, t.ex. om en mer restriktiv flyktingpolitik, om sänkt u-landsbistånd, om snåla anslag till naturvård, om tvångssparande eller om en förtida avveckling av kärnkraft. Men kvalitativt finns en skillnad: uppgörelserna om skatterna och stabiliseringspolitiken har gällt ovanligt komplicerade frågor och avvägningar och har därför krävt mer av förhandlingar och kompromisser. Detta har ställt större krav både på handlingskraft och på ett visst politiskt risktagande. Jag vill gärna i det här sammanhanget ge Ingvar Carlsson ett erkännande för det sätt på vilket han har fört dessa förhandlingar. Bara genom den öppenhet och ordhållighet som han har visat har det varit möjligt att föra dem till ett bra resultat. Säkert uppfattas detta i vissa kretsar som en björnkram. Men jag kan försäkra att det är ärligt menat. Jag skall återkomma med litet mer kritik för säkerhets skull om en stund! Att resultatet av våra förhandlingar är gott måste understrykas. Inte minst är det ett gott betyg åt vår demokrati att det, trots ett besvärligt parlamentariskt läge, har visat sig vara möjligt att samla en majoritet kring en skattereform som utmanar så många särintressen. Det må ursäktas oss om jag och mina partivänner här i kammaren känner en viss stolthet över att ha kunnat medverka till den reformen. Herr talman! Skattereformen bygger på två viktiga principer som ligger helt i linje med vad vi i folkpartiet länge har eftersträvat. Den ena är att det skall löna sig bättre att arbeta. Det uppnås genom att skatten på arbete och i synnerhet marginalskatten, dvs. skatten på en extra inkomst eller på en löneökning, sänks kraftigt. Principen är att alla skall få behålla minst hälften av en inkomstökning. Skatteskalan inflationsskyddas så att inte inflationen tillåts höja skatten. Den andra principen är att skatten skall vara mer likformig och därmed mer rättvis. I princip skall samma skatt tas ut oavsett varifrån en inkomst kommer eller i vilken form den betalas ut. Samma princip skall gälla konsumtionssidan. Undantag bör göras bara om det finns uppenbara samhällsekonomiska eller sociala skäl. Reformen innebär att vi tar ett jättekliv i den riktningen. Det är just denna likformighet som har utmanat särintressena. Det kan ju verka förvånande att en så självklar princip som att alla inkomster skall beskattas lika stöter på motstånd. Men det beror på att vi hittills har haft ett skattesystem med mycket olika skatt på olika inkomster. De som har betalat lägre skatt än andra på sina inkomster vill naturligtvis gärna behålla sina privilegier. Också en del av reformens kritiker här i kammaren har främst vänt sig mot denna likformighetsprincip. De vill ha kvar en del av privilegiesystemet, ja, ibland vill man t.o.m. skapa nya privilegier. Men eftersom de samtidigt är med på skattesänkningarna uppstår det stora hål i deras finansiering. Det är självklart att den som inte betalar notan kan verka vara mer generös än andra. Men särskilt ansvarsfullt är det inte. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att finansiera reformen. Det är inte ett uttryck för en strävan, som Carl Bildt sade, att hålla skattetrycket uppe, utan det är nödvändigt för att kunna betala de offentliga utgifterna. Om intäkterna skärs ned måste också utgifterna minskas. Moderaterna föreslår t.ex. i sin finansiering stora nedskärningar i kommunernas budgetar. Det skulle obestridligen gå ut över angelägna uppgifter som barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. För nästa år, dvs. 1991, har det också varit nödvändigt att kombinera skattereformen med vissa åtgärder för att undvika ökade obalanser i den svenska ekonomin. Det beror på att reformen i sig nästa år ger en kraftigare ökning av köpkraften för hushållen än vad samhällsekonomin tål. Detta är alltså motivet till det ekonomisk-politiska paket som vi har enats med regeringen om och som kan ses som ett slags eftervård till skattereformen. Utan det skulle vi ha fått en ytterligare ökning av underskottet i våra utrikesaffärer och högre räntor. Just detta skulle för övrigt bli följden om kammaren i stället valde att i morgon stödja moderaternas eller centerns förslag. Herr talman! Att de som inte står bakom ett ekonomisk-politiskt paket ger det underkänt hör nästan till kutymen. Men det är inte opponenternas betyg som avgör om ett paket är bra eller inte, utan det är marknaderna som avgör det genom sina reaktioner. Den här gången fick vi ett mycket gott betyg, vilket bl.a. har tagit sig uttryck i sjunkande räntor. Senast i går meddelade ett par bostadslåneinstitut att de sänkte den rörliga räntan ytterligare. Dessa två uppgörelser mellan folkpartiet och socialdemokraterna har lett till en del spekulationer om vad som skall komma härnäst. Blir det nu fler uppgörelser mellan folkpartiet och regeringen? Låt mig slå fast att för oss i folkpartiet gäller samma principer som tidigare. Vårt mål är att skapa ett liberalare Sverige. När möjligheten finns inom räckhåll att ta steg i den riktningen försöker vi vara med och påverka hellre än att stå vid sidan om och se chanserna flyga i väg. En del betraktar politisk samverkan, i synnerhet över blockgränsen, som något nästan otillåtet. Jag delar inte den uppfattningen. Jag sade i ett tal på nationaldagen den 6 juni att en del av det som vi kan kalla svenskhet är ett gott samtalsklimat och samverkan mellan människor. Många håller nog med om det. Men sådana påståenden blir innehållslösa om de reserveras för högtidstalen. Man måste våga i praktiken också. Jag vill inte förneka att det kan innebära problem i det politiska klimat som vi har i dag. Det kan vara svårt att ta ansvar, särskilt när man sitter i opposition. Motiven ifrågasätts gärna. Det krävs en stark ideologisk själv känsla och ett handfast program för att våga visa att politik rymmer större möjligheter om man avstår från att dela in världen i onda och goda. Samtidigt som jag alltså i princip är beredd att försvara uppgörelser av det slag som vi nu diskuterar, måste jag konstatera att det är svårt att se några nya frågor där uppgörelser mellan folkpartiet och socialdemokraterna skulle bidra till att vi fick ett liberalare Sverige. Jag har ibland uttryckt förhoppningen att regeringen skulle korrigera sin kurs i energipolitiken åt vårt håll. Jag vet att många socialdemokrater i denna kammare delar min uppfattning, men dess värre tycks några sådana planer inte finnas. Tvärtom förs nu samtal med centerpartiet. Det är osannolikt att det kan komma något för Sverige positivt ut av dessa samtal. Bara de senaste dagarna har man från både industrin och LO varnat för vad den nu planerade energipolitiken kan komma att innebära. I går efterlyste energiminister Rune Molins efterträdare som LOs andre ordförande, Bertil Jonsson, i en artikel i Aftonbladet, med tydlig adress till socialdemokratin, ”en realistisk energipolitik byggd på fakta i stället för på fromma förhoppningar”. Det råder enighet i vida kretsar om att en energipolitik baserad på en majoritet av socialdemokrater och centerpartister skulle vara dålig för Sveriges ekonomi, dålig för Sveriges framtida energiförsörjning och, inte minst, dålig för Sveriges miljö. Jag beklagar socialdemokraternas låsning vid den förtida avvecklingen. Herr talman! I ett par andra av 90-talets stora frågor är motsättningarna mellan folkpartiet och socialdemokraterna än större och grundade på mer värderingsmässiga skillnader. Den första frågan gäller synen på statens roll i marknadsekonomin. Socialdemokraterna har alltid varit mycket skeptiska till marknadsekonomi. Det som socialdemokraterna har särskilt svårt för är den enskilda äganderätten. På senare tid har Rune Molin med precis samma argument som under löntagarfondsdebatten pläderat för en ökad kollektivisering av ägandet i näringslivet. Statliga fonder skall äga mer, enskilda människor mindre. I oktober 1987 slog Ingvar Carlsson fast att löntagarfonderna efter 1990 inte skulle tillföras några nya pengar.

En annan fråga där motsättningarna är stora gäller synen på hur den offentliga sektorn, eller rättare sagt den sociala tjänstesektorn, skall organiseras. Socialdemokraterna tycks vara övertygade om att på det här området är planekonomi det bästa. Offentliga monopol och politisk styrning är vad som skall gälla. Ibland kan det visserligen låta som om socialdemokraterna är på väg att ändra kurs även på detta område, men knappt har någon enskild socialde mokrat vågat andas om valfrihet eller konkurrens förrän dementimaskinen dras i gång. Ta skolan. För några år sedan talade dåvarande skolministern Bengt Göransson om värdet av ökad valfrihet i skolan — men nu har den dörren slagits igen med all kraft av den nye skolministern. Eller ta barnomsorgen. Kjell-Olof Feldt ventilerade så sent som i januari i år sina i socialdemokratiska kretsar kätterska tankar om privata alternativ inom barnomsorgen, men han fick omedelbart mothugg av Bengt Lindqvist, med instämmanden från statsministern. Det här är bara ett par exempel. Motionerna till den socialdemokratiska kongressen bekräftar enligt partisekreteraren motviljan mot förändringar och förnyelse. Ingenting rubbar bilden av socialdemokratin som Sveriges sengångare. Problemen är stora inom den offentliga sektorn. Behoven av ökad effektivitet är betydande. Det kräver ett långt mer radikalt nytänkande än vad socialdemokraterna har visat sig vara förmögna till. Vår övertygelse är att vi aldrig kan lösa problemen om vi inte är beredda att satsa på ökad valfrihet för konsumenterna och ökad konkurrens mellan producenterna. Men det kräver att det också finns utrymme för enskilda alternativ. Vi betalar världens högsta skatter i Sverige. Då är det också vår skyldighet som politiker att se till att människor får mer valuta för skattepengarna. Herr talman! För att stoppa socialistiska experiment och för att kunna ta radikala grepp i den offentliga sektorn krävs att vi får en annan majoritet här i kammaren och en ny regering. Det gångna året har bekräftat att det måste vara ett viktigt mål också inför nästa val.

Herr talman! Det har gått drygt ett år sedan vårvinterdagen då den tjeckiske författaren Vaclav Havel dömdes till fängelse. Han dömdes för sina fria tankars skull och för sin övertygelse att människor i fria val bäst avgör sin egen framtid. Den dagen sänkte sig en grå slöja över Europa. I helgen hölls fria val i Tjeckoslovakien. Utvecklingen mot frigörelse och demokrati i land efter land i Östeuropa går snabbt. Varken murar eller ridåer av järn kunde i längden hejda människors frihetslängtan. Nu har människorna anträtt den mödosamma vägen mot demokrati. Vår uppgift är då att gå dem till mötes. Polen, Östtyskland, Ungern, Tjeckoslovakien, Rumänien och Bulgarien har haft demokratiska val. I de baltiska republikerna är folkviljan tydlig; demokrati och frihet. Utvecklingen berör hela Europa. Den alleuropeiska visionen talar genom Vaclav Havel. När Havel talar i Europarådet, då talar det nya Europa. Till detta nya Europa säger centern ett otvetydigt ja. Efter 1988 års val fick Sverige ett mer splittrat parlament och en fortsatt minoritetsregering. För att möjliggöra handlingsberedda majoriteter krävs då samarbete. Bl.a. regeringskrisen på förvåren visade att det inte finns några fasta majoriteter. Den socialistiska majoriteten höll inte ihop, bortsett från i regeringsfrågan. De tre icke-socialistiska partiernas röster kan inte hota den socialistiska majoriteten. De i valet vinnande partierna med miljö profil — centern, vänsterpartiet och miljöpartiet — kan inte heller uppnå majoriteter, om inte allianser mellan socialdemokrater och - folkpartister kan förhindras i de gröna frågorna. Det politiska landskapet har förändrats. Det finns varken fasta ”block” eller ”bälten” i den här kammaren. För centerpartiet är det självklart att, i detta splittrade parlamentariska läge, ta ansvar och samarbeta, när detta ligger i linje med våra grundläggande värderingar, annars inte. Vi lägger fram våra förslag utan förhandsanpassning till andra partier eller tänkbara majoriteter. Därefter är vi beredda att försöka komma överens, i första hand direkt i riksdagen i utskottsarbetet. Därigenom blir ingen diskriminerad. Med denna arbetsmetod har vi kunnat nå vissa framgångar: På försvarsområdet har vi medverkat till en rimlig behandlingsordning hösten 1988. Det innebar en ny försvarsutredning för att häva de låsningar som uppstått och för att hantera konsekvenserna av den misslyckade överenskommelsen från 1987 mellan socialdemokraterna och folkpartiet. I Europapolitiken har vi deltagit i en bred parlamentarisk majoritet för att skapa en förhandlingsplattform inför EFTA-EG-förhandlingarna. Centern står fast vid denna övererenskommelse. Den syftar till ett EES-avtal utan diskriminering av de svenska företagen jämfört med företagen inom EG. Det är en traditionell linje från centerns sida att i första hand eftersträva breda parlamentariska majoriteter i alla frågor som rör Sveriges relationer till omvärlden. Därför är det så beklagligt för Sverige som nation att överenskommelsen om EFTA-EG-förhandlingarna inte kunnat hållas intakt ens fram till förhandlingsstarten. Partipolitiska intressen inom moderaterna och folkpartiet har efter hand tillåtits att ta över nationella intressen. Formuleringen i överenskommelsen mellan riksdagens fyra större partier var som bekant: ”Utskottet konstaterar att svenskt medlemskap inte är ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår.” Detta är vad riksdagsbeslutet säger. Där talas inte om övergångslösningar. Nu har den ensidigt omtolkats av två partier. Detta sker trots den kritik som från samma håll riktades mot Ingvar Carlsson i ett tidigt skede för att han inte använde detta citat ord för ord. Överenskommelsen var ett bra exempel på en kompromiss i det politiska mittfältet. Det är naturligtvis fritt för varje part att själv definiera ut sig från detta mittfält. Men då kan ingen heller förmena oss i centern rätten att kritisera detta handlande. Den ekonomiska politiken och skattepolitiken har varit andra viktiga konflikt-, diskussionsoch samarbetsområden under perioden. Förra året medverkade centern — observera inte i en förhandsuppgörelse, men väl här i riksdagen -— till en majoritet för en ekonomisk-politisk åtstramning. Den åtstramning som då genomfördes kom inte ”för sent”, som en del påstod. Den kom vid rätt tid. Centern förhindrade en momshöjning och en höjning av mjölkpriset med två kronor per liter. Vi omvandlade en renodlad löneavgiftshöjning till en resurs för satsning på rehabilitering och bättre arbetsmiljö, dvs. det som på ekonomspråk brukar kallas utbudsekonomi. Dessutom tillkom en överhettningsavgift i de regioner där den inflationsuppdrivande aktiviteten var stor. Vi höjde barnbidraget med 900 kr. per barn och år. Vi medverkade till ett tidsbegränsat obligatoriskt sparande, där de första återbetalningarna av sparande nu sker denna månad. De som i kampanjer runt om i landet spred propagandan att pengarna inte skulle betalas tillbaka, står där nu med skammen. Det sker nämligen just i dagarna. Tyvärr gick det inte att hindra den momshöjning, som nu föreslås. Socialdemokraterna valde att göra upp med folkpartiet, och då låg momshöjningar nära till hands. Den olyckan kunde ha hänt redan för ett år sedan. Det är nu bekräftat att det tillhörde realiteterna även vid den tidpunkten. De åtstramningar som då, enligt våra kritiker, företogs ”för sent” är nu — ett år senare — tydligen helt lämpliga i tiden. Enligt konjunkturinstitutets rapport, som publicerades i går, har den svenska industrikonjunkturen försvagats det senaste halvåret, importoch exportvolymerna har stagnerat under 1990. Det talar sitt tydliga språk om tidpunkter. Skattereformen som det nu skall beslutas om har olyckligt nog också tyngdpunkten på momshöjningar jäms över. Det gäller även moms på energi och på nödvändig konsumtion såsom boende och mat. Det verkar som om socialdemokraterna och folkpartiet nu skulle rädda själen genom att undanta cirkuskonsten. Centern medverkade så långt det stämde med våra grundläggande värderingar i skattereformens tillkomst — först i tidigareläggning av en tredjedel, sedan i inkomstskatteskalans utformning, i grundavdragets höjning, som tidigare var hotad och skulle tas bort eller åtminstone halveras och vi medverkar till inflationsoch reallöneskydd. Den delen stämmer väl med Görel Thurdins reservation i inkomstskatteutredningen. Vi hade i denna del starkt stöd från landsorganisationen och många, många andra håll. När det gällde höjd mervärdeskatt på nödvändig konsumtion kunde vi inte vara med längre. Vi kunde inte heller vara med på införande av energimoms, moms på persontransporter, höjda drivmedelsskatter och fördyrade resor till och från arbetet eller i tjänsten. Ibland verkar det som om skattereformen vill avhålla oss från arbete, i varje fall skall man ytterligare försvåra möjligheten att ta sig dit. Med denna inriktning av finansieringen kan det nya skattesystemet inte bidra till ”att rättvisan och jämlikheten ökar”, som de förpliktande orden lyder i förra höstens regeringsförklaring. För att dölja sitt eget misslyckande har den mest jävige räknemästaren av alla, statsrådet Erik Åsbrink — han är inte här i dag — satt sig till doms över centerns och moderaternas skattealternativ. För att klara den operationen måste socialdemokraterna gissa friskt om framtiden. Det är begripligt. En viss del av en skattereform är alltid osäker innan verkligheten har sagt sitt. Dessutom måste man för centerns del inkludera kostnaderna för höjd grundpension till våra äldre på 3-8 miljarder kronor, personliga investeringskonton och sänkta socialavgifter för 300 000 egenföretagare. Vi har nämligen begärt förslag härom från regeringen. Detta ligger således utanför skattereformen. Vi har krävt att höjningen av grundpensionen skulle vara en del av skattereformen för att denna skulle bli fördelningspolitiskt riktig. Eftersom det handlar om förslag till omfördelning inom samma ramar för de olika utgiftsområdena, är det ingen ytterligare belastning vid den här tidpunkten. Det gäller socialförsäkringarna och det gäller sparstimulanserna, där man i dag diskuterar borttagande av löntagarfonder och annat som ju drar in peng arna. Därför blir helheten i den kalkyl socialdemokraterna redovisat orimlig. Med samma vida avgränsning borde socialdemokraterna rimligen ha tagit med drygt 1,5 miljarder kronor i eftergiven reavinstskatt till Volvo i Volvo Procordia-affären. Och varför visar man inte fördelningsoch finansieringsberäkningen inkl. den senast tilltänkta momshöjningen på ytterligare 6 miljarder? Det finns många frågor att ställa, men det underlag som har publicerats är så pass osäkert att man inte riktigt vet vad som är inräknat i fördelningskalkylerna. För centerns del är i varje fall de fördelningsstaplar som har visats totalt missvisande. Vi står fast vid att vi skall öka jämlikheten och minska klyftorna i samhället, och det är också vad våra förslag innebär. Låt mig dessutom för centerns del deklarera att vi självfallet kommer att vara aktiva för att höja barnbidraget och införa vårdnadsersättning också framöver, även när andra sviktar på dessa punkter. Om majoritetens skatteförslag genomförs blir det nödvändigt att öka bidragen till utsatta grupper som barnfamiljer samt bidragen till boendekostnader. Detta är en självklarhet. Men detta följer ju av ert förslag, socialdemokraternas och folkpartiets förslag, till skattereform, inte av vårt förslag med annan beskattning av nödvändig konsumtion. Det har man naturligtvis inte heller beaktat. Tyvärr ökar bidrag och rundgång i ekonomin genom skattereformen. Det bekräftar bara att reformen inte står på egna ben utan kompletterande bidrag. Det har ni själva sagt genom era förslag, och det går inte att bestrida. Det är ju just detta centerpartiet kritiserat när vi krävt återhållsam beskattning av nödvändig konsumtion, sänkt skattenivå och kommunal skatteutjämning som en integrerad del av skattereformen. Kommunalskatten är, som alla vet, den tyngsta skatten för de allra flesta. En fördelningspolitik med sikte på rättvisa och utjämning är en grundläggande värdering för centerrörelsen. Det finns ett nära samband mellan användning av begränsade resurser, god miljö och rättvis fördelning. Fördelningen är viktig mellan individer, mellan hushåll, och mellan regioner. Alla människor i Sverige skall ha rätt till likvärdiga levnadsvillkor, oavsett vilken del av landet de bor i. Det handlar om regional balans och att hela Sverige skall leva. Tyvärr saknas helhetssynen hos den riksdagsmajoritet vi hade mot oss i gårdagens debatt om regionalpolitiken. Det måste bli slut äntligen på de ensidiga parentationerna över en döende landsbygd. Det är Sveriges främsta resursområden det gäller, inte stödområden och bidragsmottagare. Det handlar naturligtvis om att utan likvärdig service, utan livsvärdiga utbildningsmöjligheter på olika nivåer, utan livskraftiga företag inom service, industri, jordoch skogsbruk, försvinner ungdomen och framtidstron. Resurserna blir oanvända, samhällsslöseriet ökar. Därför är utveckling av våra resursområden en nödvändig förutsättning för landets försörjning i framtiden. Regionalpolitik får aldrig reduceras till ett marginellt stödsystem för nödlidande! Därför har centern lagt ner stor möda på att samla breda majoriteter för en ny livsmedelsoch jordbrukspolitik. Genom fempartiöverenskommelsen i jordbruksutskottet har näringen fått en politiskt stabil grund för utveckling i stället för en osäker framtid med beroende av skiftande och tillfälliga politiska majoriteter. Det brutalt nyliberala förslaget från livsmedelspolitiska arbetsgruppen och dess tjänstemän har blivit praktisk politik där hänsyn tas också till verkligheten, inte bara en lekstuga för marknadsteorier utan förankring i verkligheten. Beslutet om livsmedelspolitiken och jordbrukets framtid är en kompromiss. Alla medverkande har fått ge och ta. Genom sina förslag om användning av landets markresurser för energiändamål — biobränslen och etanol — borde beslutet också kunna bli en positiv startpunkt för kommande energipolitiska förhandlingar. Dessa förhandlingar är alltså ännu inte inledda, utan det är samtal som förs. Ett miljövänligt energisystem är det enda som hör framtiden till. Då är också de förnyelsebara resurserna omistliga. En situation utan brett förankrade energipolitiska beslut skulle bara ge näring åt misstro mot politiker och propaganda från kärnkraftens hökar. Andra än medborgarna skulle fortsätta att styra, utan att ta ansvar för vår gemensamma miljöframtid. Det är en oacceptabel framtid.

Herr talman! Det har varit ett dystert år för miljön, anser den nye ordföranden i Naturskyddsföreningen, Ulf von Sydow, i en DN-intervju. Jag håller med honom. Naturen och naturvården har lidit upprepade nederlag. Det är en annan stämning över miljöarbetet nu än det var för två år sedan, i samband med 1988 års valrörelse. Då var alla partier miljöpartier. Då visste partierna inte till sig hur de skulle kunna marknadsföra sina fina miljöprogram. Då gavs rundhänta löften i enkäter från bl.a. Naturskyddsföreningen. Då lovade Carlsson dyrt och heligt att socialdemokraterna skulle bli ett miljöparti i ordets bästa bemärkelse. Hur har det då gått med det här miljöintresset? Har det lett till en radikaliserad miljöpolitik i riksdagen? Har positionerna i miljökampen skjutits fram på ett avgörande sätt? Har vi fått ett trendbrott i energipolitiken, i trafikpolitiken, i jordbrukspolitiken och inom andra områden med avgörande betydelse för vår framtida miljö? Nej, miljöpolitiken har lidit nederlag efter nederlag, trots att Carlsson har varit vågmästare och trots att miljöpartiet har funnits i riksdagen. Om något skall hända måste även de andra partierna sätta miljöfrågorna i centrum. De nederlag som har drabbat miljön är bl.a. följande: — Planerna på att bygga en Öresundsbro som kommer att öka trafiken och förvärra miljöproblemen i Skåne. — Sveket att avverka de fjällnära skogarna som förstör våra sista urskogar. Vi har synpunkter på att u-länderna avverkar sina urskogar, men vi är inte ett spår bättre själva. — Förra veckans jordbruksbeslut innebär att en omläggning till ett miljöriktigt mindre intensivt jordbruk med mindre mängder bekämpningsmedel inte kommer till stånd. Det är anmärkningsvärt att alla övriga riksdagspartier står bakom detta beslut. Om inte miljöpartiet hade funnits i riksdagen hade det inte funnits någon opposition över huvud taget mot jordbrukspolitiken. Vart tog centern och vänsterpartiet vägen? — Storstadsmiljön har totalt försummats. Av det omskrutna miljöprojekt i Göteborg ”bidde” ju i stort sett ingenting. —- I skattesystemet har neutraliteten suttit i högsätet, och möjligheterna att använda skattepolitiken som styrinstrument har försummats. I den ekonomiska politiken har miljömålet i vanlig ordning saknats även under detta år. — Den okritiska EG-anpassningen har fortsatt i ökad takt. —- Koldioxidmålet skulle säkerligen ha överskridits om vi hade haft en normal vinter, detta trots att ingenting har gjorts åt kärnkraftsavvecklingen. Vi befinner oss i en framgångsillusion. Lester R. Brown kallar det The Illusion of Progress. Vi tror att vi strävar framåt, men i många avseenden går det bakåt: — Koldioxidhalten på jorden stiger. — Försurningen ökar. — Skogarna förstörs. — Produktiviteten hos åkermarken minskar. Det anmärkningsvärda är att man i den ekonomiska politiken använder mått som trots detta visar ökning och framsteg. Den ekonomiska debatten handlar ju jämt om hur vi skall kunna höja vår bruttonationalprodukt. Och visst höjs den, både i Sverige och i världen i övrigt, trots att tillståndet försämras. Men för att den ekonomiska politiken skall fungera måste den underordnas miljöpolitiken. I konsekvens med detta borde kanske Allan Larsson och finansdepartementet sortera under miljödepartementet och Birgitta Dahl. Insikten att situationen inte är så bra som de ekonomiska indikatorerna visar sprider sig. Bergenmötet var ett tecken på detta. Men vilka var där? Jo, det var miljöministrarna. Inte en enda finansminister hade bevärdigat sig att besöka mötet.

Inför man dessutom ordentliga miljöskatter och skatter på ineffektiv energianvändning, så kanske nästa riksdagsår kan bli bättre ur miljösynpunkt än det gångna. Och jag skulle vilja veta, statsministern, hur regeringen i övrigt kommer att göra för att genomföra Bergendeklarationen. Miljön är en demokratifråga. Det visas inte minst av att det i 1 kap.2 § regeringsformen lämnas ett uppdrag åt den offentliga makten, det allmänna, att verka för en god levnadsmiljö och för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden, dvs. inte bara inom den offentliga sektorn utan också inom det privata näringslivet. Jag anser att regering och riksdag bryter mot regeringsformen när det kommunala vetot inskränks och när centralmakten stärks genom den nya statliga länsförvaltningen. Den kommunala beskattningsrätten urholkas genom det kommunala skattestoppet och indragningen av inkomster som kan tänkas uppstå genom dynamiska effekter. Regionerna i Sverige blir behandlade på samma sätt som de enskilda länderna kommer att behandlas i EG. Demokratin urholkas genom att riksdagen avhänder sig allt fler beslutsfunktioner. Tendensen förstärks av den alltmer omfattande hemlighetssjukan. EG-förhandlingar hemlighålls. Bofors Indienaffär hemlighålls. Gotlandstrafikens omläggning hemlighålls. Statliga verk, som FFV, görs om till aktiebolag för att all insyn hindras. Det behövs en front för miljö, insyn och lokalt förankrad demokrati. Johansson och Werner, ställer ni er bakom detta? Jag har gett upp hoppet för Carlsson, Bildt och Westerberg. Bildt och Westerberg vill ju ha en anslutning till EG, så de är väl inte mycket att hoppas på. Men Ingvar Carlsson kanske är rehabiliteringsbar. Men hur skall vi då lösa miljöoch demokratifrågorna i Europa? Jo, i miljöpartiet de gröna anser vi att regeringen bör ta initiativ till en alleuropeisk samarbetskonferens för ett Europas FN. Miljön och freden är viktiga skäl för en fortgående fördjupning av det internationella samarbetet. Sverige har genom en fast neutralitetspolitik och ett aktivt fredsarbete ett gott internationellt rykte. Vi tror att Sverige fortfarande skulle kunna spela en positiv roll för att åstadkomma ett effektivare internationellt samarbete för att rädda miljön och stärka freden. På global nivå finns sedan andra världskrigets slut FN som organisatorisk ram för ett internationellt arbete. För världsdelen Europa, och då menar jag alltså ett större Europa än länderna i EG, är mönstret oklart. Det har ofta hävdats att EG är den enda existerande samarbetsorganisation som kan utgöra ram för framtidens fredsoch miljösamarbete i Europa. I själva verket existerar ett betydande antal organisationer som redan utför viktiga samarbetsuppgifter. Exempel är Europarådet, Europeiska säkerhetskonferensen, FNs Europaavdelning, dvs. ECE och Europadelen av FNs miljöorganisation, dvs. UNEP. Det är mot denna bakgrund som miljöpartiet de gröna nu vill väcka tanken på en samarbetsorganisation för hela världsdelen Europa. Miljöpartiet de gröna har ställt ett antal krav på Europasamarbetet: — Samarbetet måste omedelbart vara öppet för alla länder inom världsdelen Europa. — Samarbetet måste bygga på jämlikhet och vara oberoende av folkmängd och maktställning. — Samarbetet måste vara öppet mot resten av världen. — Samarbetet måste stärka demokratin. — Samarbetet måste gynna decentralisering och regionalt självstyre. — Samarbetet får inte hindra att enskilda länder bibehåller uppnådda reformer och självständigt fortsätter reformverket snabbare än genomsnittet. — Samarbetet måste gynna miljön. — Samarbetet måste främja mänskliga kontakter i hela Europa. — Överstatlig beslutsmakt hos alleuropeiska organ bör finnas för klart definierade, gemensamma frågor, t.ex. mänskliga rättigheter och gränsöverskridande miljöförstöring. Mot denna bakgrund är det lätt att konstatera att EG knappast är den mest lämpliga organisationen för Europasamarbetet. Som bas för den nya organisationen kan i första hand tänkas ESK, ECE, UNEP och Europarådet. Den alleuropeiska samarbetskonferensen bör också diskutera möjligheterna att delvis förankra samarbetet på regional nivå och tillerkänna minoriteter och regioner en självständig aktörsroll.

Jag är mycket intresserad av att höra statsministerns och de övriga partiledarnas reaktion. Är ni beredda att stödja tanken på en alleuropeisk samarbetskonferens för att främja fred och miljö i Europa? Miljöpolitiken hör intimt samman med den ekonomiska politiken och skattepolitiken. Därför anser vi att den ekonomiska politiken och skattepolitiken inte kan och inte får diskuteras i ett tomt rum, utan att de hör intimt samman med och i själva verket bestämmer mycket av utvecklingen inom miljöområdet. Ekologi och ekonomi hör ihop. En genomtänkt ekonomisk politik och skattepolitik är en förutsättning och ett av de viktigaste styrmedlen för att få en bättre miljö. På samma sätt är en god miljö en förutsättning för en god ekonomi. Varför är det så svårt att få finansministrar att på allvar ge sig in i miljödebatten? Varför hanterar de den ekonomiska politiken och skattepolitiken på ett så omedvetet och traditionellt sätt, där ekonomisk tillväxt blir det viktigaste begreppet och där det ekologiska i allra bästa fall får komma med på ett hörn, om ens det? Varför inte ta alla de möjligheter som uppenbarar sig genom att använda den ekonomiska politiken och skattepolitiken som kraftfulla verktyg i miljöarbetet, att nå resultat både på det traditionella ekonomiska området och på miljöområdet med samma åtgärd? Låt mig ta ett exempel, den tillfälliga höjningen av momsen. Förslaget om en tillfällig momshöjning har kommit till därför att man anser att det finns en överlikviditet i hushållen som beror på för stora lönehöjningar. Det behövs en åtstramning för att dämpa den privata efterfrågan och hindra inflationen att braka i väg. Vi instämmer i att det behövs en åtstramning, men regeringens och folkpartiets val av metod är fantasilöst. Säkert dämpas konsumtionen, men vilken konsumtion? Ja, det spelar tydligen ingen roll — all konsumtion rakt över: basmat, lyxartiklar och miljöförstörande resursslösande konsumtion drabbas lika. Det skall inte vara någon skillnad, anser uppenbarligen folkpartiet och socialdemokraterna. Varför inte ta chansen nu när vi är överens om att det behövs en konsumtionsdämpning? Varför inte ta chansen att slå två flugor i en smäll? Varför inte besluta om åtgärder som både garanterar den nödvändiga ekonomiska åtstramningen och som samtidigt ger en klart positiv effekt för miljön — en grön åtstramning med andra ord? Det är inte konstigt! Vi höjer skatten för att strama åt, men inte rakt över på allting, utan just på den konsumtion som är farlig för vår miljö och som innebär ett oacceptabelt slöseri med knappa naturresurser, som ju också skall räcka till kommande generationer. Det är den konsumtionen som måste dämpas, inte barnfamiljernas konsumtion av mjölk och annan basmat. Varför inte avstå från den tillfälliga momshöjningen och i stället tidigarelägga den föreslagna koldioxidskatten och ta ut högre skatter på energi och miljöutsläpp? Det får en dämpande verkan på efterfrågan men den blir riktad till de områden där vi måste minska vår konsumtion. Miljöpartiet är det enda oppositionsparti som finansierar sitt skatteförslag ordentligt. Vi skall i morgon fatta beslut om det som en del kallar århundradets skattereform. Frågan är bara vilket århundrade som avses. Vi hade hoppats att det skulle bli en skattereform för det århundrade som skall komma, 2000 talet. Nu ser det i stora stycken mer ut som en reform för det århundrade som just håller på att ta slut: 1900-talets skattereform, genomförd av 1900 talets partier. Kanske är det stilenligt, men likväl olyckligt.